Herr talman! Jag tror alltså för min del att tekniska och ekonomiska orsaker kommer att föranleda avveckling i snabbare takt än vad många tror. Men skulle mitt antagande vara felaktigt och man skulle få en anhopning till åren närmast år 2010, då äventyras avvecklingen. Då är det inte Birgitta Dahl och jag som står här i talarstolen. Riksdagen kommer under denna period, på grund av utredningsarbete som pågår, att få ta en mera preciserad ställning till detta. I avvaktan på det vill jag bara framföra förhoppningen att statsrådet känner stor respekt för fattade beslut och att det skall ges de besked som behövs för att alternativen på rätt sätt skall kunna gå i gångi vårt land, både för att avveckla kärnkraften och för att minska vårt oljeberoende.
Herr talman! Det är ju just av det skälet som satsningar på ny energiteknik står i centrum för regeringens investeringsprogram, det som riksdagen redan har beslutat om, och som vi nu fortsätter det arbetet med mycket stor intensitet.

Men fram till 1985 kan riksdagen förvänta sig en rad delförslag på olika områden som syftar till att effektivisera arbetet när det gäller hushållning och när det gäller utveckling av alternativa energikällor.

Herr talman! Per Stenmarck har, mot bakgrund av trafikutskottets uttalande i fjol att regeringen skulle ta upp överläggningar med SAS om Sturups och Landvetters flygplatser, frågat mig om jag är beredd att inför kammaren redovisa de överläggningar som förevarit och de initiativ som dessa lett fram till. Sturup och Landvetter har outnyttjad kapacitet. Från bl.a. regionalt håll framförs krav på en förbättrad transportförsörjning. Utnyttjandet av flygplatserna är därför en återkommande diskussionspunkt i de överläggningar som regelbundet äger rum med SAS. Under de senaste åren har luftfartsverket vidtagit olika åtgärder för att stimulera trafiken på Sturup. Sturup har därigenom blivit en betydelsefull flygplats för chartertrafik. Denna tendens kommer att förstärkas i år när Scanair ökar sin trafik på flygplatsen. SAS har successivt ökat sin trafik på Landvetter. I enlighet med sin nya företagsfilosofi med fler direktlinjer och färre mellanlandningar i Köpenhamn kommer SAS i vår att ytterligare öka antalet turer på Landvetter samtidigt som fler direktlinjer öppnas bl.a. till Paris och Amsterdam. SAS kommer också att införa den typ av limousinservice som i dag finns på Arlanda. Inom kommunikationsdepartementet följer vi fortlöpande utvecklingen på Sturup och Landvetter. SAS nya filosofi och luftfartsverkets åtgärder för att stimulera chartertrafiken ger enligt min mening goda utvecklingsmöjligheter för Sturup och Landvetter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. En lång rad motioner väcks varje år här i riksdagen angående flygplatserna Sturup och Landvetter. Så har skett också i år. I fjol sade sig riksdagen förutsätta att regeringen följer utvecklingen, tar de initiativ som man anser påkallade och därefter redovisar resultatet. Detta är förmodligen så långt riksdagen kan gå. Vi har dess bättre inget statsflyg som vi kan beordra att trafikera vissa flygplatser. Det gäller att, inom ramen för den konkurrens som finns, försöka att locka till sig fler flygningar. För Sturups del kommer denna konkurrens främst från Kastrup utanför Köpenhamn. Sturup är en ny och modern flygplats, Kastrup är gammal, omodern och med långa gångavstånd. Det är därför något underligt att konkurrensen alltid tycks utfalla till Sturups nackdel. För några år sedan gjorde den statliga lufttransportutredningen bedömningen att Sturups utnyttjandegrad var mellan 80 och 85 26. Enligt uppgifter som jag fått fram så anser man i dag inom luftfartsverket att dessa siffror var kraftigt överskattade. För inrikestrafiken, som är under stark tillväxt, beräknas utnyttjandet till mellan 80 och 85 96, medan utrikeshallen under högsäsong endast utnyttjas till mellan 60 och 65 96 och under vintertid så lågt som till 50 26. Detta är onekligen siffror som det inte finns någon anledning att vara speciellt nöjd med. I december 1980 tog den dåvarande kommunikationsministern Ulf Adelsohn, tillsammans med sin norske kollega, kontakt med SAS. De båda uttryckte oro över de investeringar, i mångmiljardklass, som skulle göras på Kastrup. Det finns fortfarande i dag anledning att understryka vikten av att använda de investeringar som redan är gjorda. Sturup ligger bara 10 minuters flygväg från Kastrup, och utan några större ingrepp bör man kunna ta över ett antal av de dagliga reguljära turerna till kontinenten, exempelvis till London eller Frankfurt. Det borde också vara möjligt att samla upp södergående trafik från Norge och t.ex. Arlanda eller Landvetter, och låta planen mellanlanda på Sturup. En sidoeffekt av detta skulle också bli möjligheten till flyg mellan Malmö och Göteborg. Det ter sig något underligt, i ett land med den flygtäthet som Sverige har, att det ännu inte går att flyga mellan Sveriges andra och tredje största stad. Jag bad att få en redogörelse över de aktiviteter som förevarit med anledning av riksdagens beslut i fjol. Jag är tills vidare nöjd med svaret och hoppas att regeringen arbetar vidare med frågan.

Herr talman!

Detta innebär alltså att svenska varv i finansieringshänseende är likställda med sina utländska konkurrenter. Nämndens beslut är således en följd av vad riksdagen beslutat i fråga om räntestöd till svenska beställare av fartyg. Jag avser därför inte att vidta någon åtgärd med anledning av nämnda räntehöjning.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Efter det att jag ställde frågan i mitten av december har saken varierats i en rad artiklar i tidningspressen, där man säger: ”Stena-order liv eller död för Arendal!” Det gör att jag tycker att frågan är än mer motiverad. Man måste nog först konstatera, att efter beslutet av nämnden för fartygskreditgarantier angående de här räntorna, så kan man när det gäller dagens diskonto knappast längre tala om några subventionerade räntor. 13,4 90 i ränta för offshore-beställningar, när vi har ett diskonto på 9 96, är ju knappast någon subvention. Jag vill gärna ha sagt att Götaverken Arendal har, inte minst på grund av ett utomordentligt samarbete mellan företagsledningen och de anställdas fackliga företrädare, mycket bra klarat den nödvändiga omställningen från vanlig fartygsproduktion till framställning av offshore-produkter. Utan denna omställning hade man inte kunnat klara den framtida sysselsättningen. Nu har man just genom sin förmåga till innovationer och sin förmåga att effektivt utnyttja produktionsapparaten, både när det gäller jack-up-riggar och bostadsplattformar, visat sig klart konkurrenskraftig och tagit hem beställningar som tryggat sysselsättningen. Denna produktion har, till skillnad från produktionen på många andra varv, kunnat ske med godtagbar lönsamhet, dvs. man har uppnått sådana priser att man med intäkterna från försäljningen har kunnat betala själva produktionen. Därför såg det egentligen ganska gynnsamt ut för sysselsättningen på Götaverken Arendal de närmaste åren framåt, ända tills man plötsligt fick detta beslut på halsen, som har gjort att beställare hotar att dra sig ur. Det är alltid svårt att bedöma hur relevanta deras uppgifter är, men det är alldeles uppenbart att fartygskreditnämndens beslut i mitten av november allvarligt rubbat de förutsättningar som varvets verksamhet de närmaste åren baserades på. Varvet är så effektivt att det i fråga om produktionskostnaden står sig bra i konkurrensen, men jag är tveksam om huruvida detta gäller för finansieringsvillkoren. I svaret säger statsrådet att svenska rederier inte bör få högre subventioner än utländska rederier. Ja, det är en sak, men nu är det fråga om vilka finansieringsvillkor som gäller. Jag vill därför fråga: Vilka varv inom OECD tillämpar samma höga ränteoch amorteringsvillkor för offshoreprodukter som fartygskreditnämnden nu påtvingat Götaverken Arendal?

Herr talman! Jag vill återigen understryka att fartygskreditnämndens beslut grundar sig på vad riksdagen har beslutat i den här frågan. På Rune Torwalds konkreta fråga kan jag svara att alla länder som följer OECD:s regler har samma system som vi. Om Rune Torwald vet något land som inte följer dessa regler, skulle det vara intressant för mig att få ta del av denna uppgift.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte på rak arm ge något exempel på varv som direkt icke följer OECD:s consensusöverenskommelse. Jag har dock av företrädare för varvet bibringats den uppfattningen att det finns en hel del varv ute i Europa som i dag inte är tvingade att tillämpa så hårda ränteoch amorteringsvillkor som det svenska och som offererar beställningar till lägre räntor än 13,4 96 och med förmånligare amorteringstider. Menar statsrådet att ni har kontrollerat att samtliga europeiska tillverkare av offshoreprodukter — det är inte så många — har förbundit sig att tillämpa högst 13,4 9o ränta för offshore-anläggningar?

Herr talman! Jag utgår från att Rune Torwald förstår att i varje fall jag måste ha någon form av indikation på att de uppgifter som Rune Torwald för fram är troliga, innan jag uttalar mig om vilka som följer och inte följer OECD:s regler. Nu kan han själv inte ge något exempel. Det visar ändå på frågans karaktär. Skulle det vid något tillfälle längre fram redovisas att det som Rune Torwald tror sker verkligen har skett, är jag naturligtvis beredd att studera detta och undersöka vilka förutsättningar vi har att balansera den situationen.
Herr talman! Jag vill uttrycka min stora tillfredsställelse över det svar som statsrådet Roine Carlsson här lämnade. Det innebär att statsrådet, om det visar sig att andra varv mer eller mindre ojust — det kan jag inte bedöma — skulle försöka slå ut Götaverken Arendal när det gäller offshore-produkter, kommer att överväga åtgärder som kan trygga både beställningar och sysselsättning vid det aktuella varvet. Jag tackar än en gång för den kompletteringen.

Herr talman! ”Den socialdemokratiska strategin bygger på en rättvis fördelningspolitik”, framhöll statsminister Palme i gårdagens debatt här i kammaren. Men socialdemokratiska paroller och socialdemokratisk politik stämmer dåligt överens. När socialdemokraterna tillåter inflationen att sköta fördelningspolitiken, då blir fördelningspolitiken inte rättvis. Thorbjörn Fälldin redovisade i gårdagens debatt hur den socialdemokratiska politiken ökar klyftorna bland landets pensionärer. Det är ett praktexempel på socialdemokratisk fördelningspolitik i verkligheten. Antalet pensionärer som socialdemokraterna vägrar pensionstillskott uppgår till ungefär 20 000. Den gruppen får enligt den socialdemokratiska fördelningspolitiken en årlig höjning på 1 805 kr. och ett belopp på 18 715 kr. i årspension. Bland dessa pensionärer finns änkor, vilkas rätt till pensionstillskott är beroende av om den avlidne maken haft undantagande från ATP. I praktiken innebär detta att ett stort antal kvinnor kan förlora hela sitt pensionstillskott i samband med att maken avlider. Dessa kvinnor drabbas alltså av en väsentligt sänkt pension efter makens död. Denna försämrade pension tvingas de leva med på grund av att pensionsvillkoren är knutna till mannens villkor inom pensionssystemet. Anser socialdemokraterna att ett system med så starkt föråldrade och könsbundna villkor stämmer med dagens krav på jämställdhet? Om inte, varför motsätter sig socialdemokraterna att de nuvarande reglerna ändras? Det talades i går här i kammaren om breda samförståndslösningar. Här är ett område där socialdemokraterna kan medverka till en bred lösning och bidra till en socialt rättfärdig politik. Visa nu att orden får innehåll! Under senare tid har krav på ATP-systemet ställts under debatt. Det är främst av två skäl som debatten förs. Det första skälet är fördelningspolitiskt. Det andra är att ATP-systemet genom sin konstruktion anpassats för en ekonomi med låg inflation och hög tillväxt. Vi har nu en helt annan bild. Därtill kommer att det är först nu som stora grupper med full ATP-pension börjar nå upp i pensionsåldern. Och som tredje faktor kommer att pensionärsgruppen blir allt större i förhållande till de yrkesverksamma. Det är ju gruppen yrkesverksamma som skall betala de äldres pensioner, eftersom ATP-systemet bygger på fördelningssystemet. År 1970 fanns 400000 ATP-pensionärer, 1980 hade antalet ökat till 1,2 miljoner, och 1990 räknar riksförsäkringsverket med att antalet skall ha stigit till 1,8 miljoner. Ser vi litet längre in i framtiden eller till år 2030 beräknas antalet stiga till drygt 2,5 miljoner. Det innebär att pensionärsgruppen blir en allt större grupp i relation till antalet yrkesverksamma. I dag är det fyra förvärvsarbetande på en ATP-pensionär — år 2030 är det bara två. ATP-avgifterna är i år 9,6 70 av den totala lönesumman och har för nästa år bestämts till 9,8 26. Ökar inte avgifterna snabbare, räcker inte ränteinkomsterna långt, utan hela AP-fonden tar slut om 15 år. Detta är bakgrunden till riksförsäkringsverkets förslag strax före jul att ATP-avgifterna måste höjas med 0,8-1,0 26 per år under tiden 1985-1989. Hittills har höjningarna varit 0,2-0,25 96. Det betyder att ATP-avgiften hamnar på 13,4—14,4 96 redan 1989. Det innebär en relativ uppgång med ca 50 20 från dagens nivå, 9,6 70. Tidigare trodde riksförsäkringsverket att ATP-avgifterna skulle vara uppe i 13 90 först år 2020. I de nya beräkningarna har riksförsäkringsverket angett ett ATP-uttag år 2030 på hela 32 96. Då har verket antagit att reallönerna är i stort sett oförändrade under hela denna period och att fondens placeringar bara ger 0,5 20 utöver inflationen. Den utveckling som riksförsäkringsverket pekar på skulle, om den blev verklighet, leda till att lönebikostnaderna kom att ta i anspråk en så stor del av de totala arbetskraftskostnaderna att det framstår som en omöjlighet. Mot den här bakgrunden anser centern att det nu är dags att pröva vilka förändringar i pensionssystemet som krävs för att det skall stå i överensstämmelse med vår långsiktiga samhällssituation och för att det skall få en mer fördelningspolitiskt rättvis utformning. De betydande förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar också i hög grad vårdbehovet och därmed den offentliga sektorn. Det är särskilt gruppen av de äldsta, de som är över 85 år och är mest vårdbehövande, som ökar mest. Den verkligheten kan vi inte springa ifrån. Karin Israelsson kommer senare här i dag att i ett anförande vidare utveckla dessa problemställningar. Ett annat område där vårdbehovet är stort och ökande gäller de skador som förorsakats av alkoholoch narkotikamissbruk. Följderna av mellanölets skadeverkningar i ungdomsgrupperna märks nu på det sättet att det finns allt fler unga alkoholister på vårdanstalterna. Alkoholoch narkotikamissbruk är orsak till att många unga förtidspensionerats. I debatten om den offentliga sektorn glöms det ofta bort vilka miljardbesparingar vi kan göra och måste göra genom att bilda gemensam front mot såväl alkoholsom narkotikamissbruket. De insatser som gjorts på skilda områden av de icke-socialistiska regeringarna har inneburit en ökande medvetenhet om problemens omfattning, och det är en förutsättning för att nå resultat. Dessa positiva resultat av de senaste årens insatser på drogbekämpningens område får inte innebära att samhället slår sig till ro i kampen mot drogerna. Tvärtom visar de positiva erfarenheterna att attityderna till alkohol och narkotika genom medvetna insatser kan förändras. Med rätt utformade informationsinsatser bör vi också kunna påverka de narkotikamissbrukare vilkas missbruk ej är känt av sociala eller medicinska myndigheter. Gjorda undersökningar visar att det är en stor grupp som genom sitt missbruk försörjer langarna. Statsrådet Sigurdsen framhöll i går kväll att arbetet med att förebygga missbruk måste drivas ännu hårdare. Jag delar helt den uppfattning som Gertrud Sigurdsen framförde här i går kväll. Jag instämmer också i uttalandet att det gäller att driva kampen både mot narkotikan och mot alkoholmissbruket. Detta är viktigt, för det finns ett samband. Inte minst bland ungdomar uppträder alkoholoch narkotikamissbruk gemensamt. Det är också viktigt att åstadkomma sådana förändringar att de luckor som finns i lagstiftningen på det här området kan täppas till. Vi måste också se till att vi med ökad kraft kan arbeta på det internationella området, inte minst med tanke på de rapporter som vi den senaste tiden har fått om narkotikautvecklingen ute i världen. Regeringens budgetförslag innebär inte förstärkta anslag till upplysning och information på drogområdet. Detta är beklagligt och står i bjärt kontrast till de allmänna uttalanden om krafttag mot droger som företrädare för den nya regeringen gjort. Under de senaste åren, när socialdemokraterna varit i opposition, har de i riksdagen varje år gjort stort nummer av sitt 100-miljonersprogram på det här området. Jag frågar Evert Svensson: Vart tog det programmet vägen? Nu hade ni ju haft möjligheter att förverkliga detta. Vi är medvetna om det kärva ekonomiska läget och om det ökade budgetunderskott som regeringens åtgärder har medfört. I en sådan ekonomisk situation är det oförnuftigt att skapa en ny byråkratisk instans på länsstyrelsen genom att inrätta nya tjänster för att handlägga LVM-ärenden. Inte heller ur vårdsynpunkt är en sådan ordning att föredra. Utredningsansvaret för vård av vuxna missbrukare bör — vilket vi har hävdat tidigare — enligt centerns uppfattning liksom hittills ligga kvar hos socialnämnderna. En ytterligare handläggande instans i länsstyrelserna före länsrättens slutliga avgörande skulle endast medföra en byråkratisering av missbruksvården. I verkligheten skulle ändå länsstyrelsens handläggare bli helt beroende av den grundläggande utredning, som redan utförts av resp. socialnämnd. Ledamöterna i socialnämnden känner ju de personer som är aktuella. Gertrud Sigurdsen, riv upp det tidigare fattade beslutet och använd de 3 miljoner som anvisats i budgeten till aktivt drogbekämpande åtgärder i stället för att bygga ut byråkratin! Från centern vill vi använda dessa 3 miljoner främst till ökad information på alkoholoch narkotikaområdet enligt följande fördelning: Vi vill ge ytterligare 1 milj.kr. som stöd till ungdomsorganisationernas upplysning om alkohol och narkotika. Ytterligare 1 milj.kr. anvisas i en ny riktad informationssatsning mot främst hasch för att öka kunskaperna bland ungdomarna om haschets medicinska och sociala skadeverkningar. Informationen bör riktas till samtliga elever vid grundskolans högstadium och kanske även mellanstadium samt i gymnasieskolan, till ungdomar i beredskapsarbete eller motsva Ytterligare 500 000 kr. bör slutligen anvisas för inköp av flera narkotikahundar för tullens och polisens verksamhet. Det här är aktivt riktade insatser i förebyggande syfte som centern prioriterar före en utbyggnad av byråkratin. Till slut, herr talman! I kampen mot drogmissbruket borde det kunna råda nationell enighet. Vi här i riksdagen har vårt ansvar. Men vi måste också göra klart för hela svenska folket att varje enskild måste ställa upp och ta ett personligt ansvar, om vi skall lyckas.

Herr talman! I socialdemokratiska kvinnoförbundets familjepolitiska program står det: ”Ett annat grundbegrepp i den borgerliga diskussionen om familjepolitiska åtgärder är valfrihet.” Sedan ignorerar man valfriheten och frågar: För vem? I den moderata familjepolitiska partimotionen till årets riksdag står det bl.a.: ”Familjens valfrihet måste öka. Ingen vet bättre än familjen själv vad som är bäst i olika situationer.” Dessa korta redovisningar visar hur ideologiska värderingar påverkar ställningstaganden i olika frågor. Här går en klar skiljelinje mellan den socialistiska, kollektivistiska och centralstyrda uppfattningen å ena sidan och den moderata, som bygger på tilltron till den enskilde individen, å andra sidan. Denna olikhet i grundsyn har kommit att framstå som allt klarare i takt med att den socialdemokratiska politiken alltmera har kommit att präglas av övertro på politikerna och på kollektiva lösningar — detta samtidigt som i den allmänna debatten den enskilda människans frigörelse och ansvar har fokuserats. Frågan om vägvalet är vidare ofrånkomlig därför att vi i dag har ett samhälle där kollektivet har kommit att bestämma alltmera i form av politiska, fackliga eller andra centrala beslut. Skillnaden i synen på den enskilde kontra samhället ligger till stor del i olikhet vad gäller synen på människan. I det kollektiva samhället är det företrädaren-representanten som vet bäst, och det är dit alltmera av besluten kommer att koncentreras. Man gör detta oftast utifrån en socialt motiverad täckmantel, och därför kommer de förslag som presenteras av kollektivets företrädare alltid att betecknas som sociala. Detta är i grunden en felsyn. Man gör den felaktiga sammanblandningen att man sätter likhetstecken mellan en socialt inriktad politik och en socialistiskt inriktad politik. I den allmänna argumentationen utnyttjar man sedan ytterligare denna människosyn genom att frenetiskt påstå att den som företräder eller talar för ökad individuell frihet gör detta utifrån brist på socialt ansvar. Den kollektiva människosynen är klart begränsad i sin sociala dimension. Kanske beror detta på att socialismen i grunden är bärare av den materialistiska människosynen, och det är lätt att i ett sådant läge bortse från hela människans sociala behov. Enligt moderat uppfattning är just valfriheten och respekten för den enskildes särart och personliga önskemål en viktig del i den socialpolitiska inriktningen och ambitionen. En människa kan ha det bra, sett ur rent materiell synpunkt, men sakna möjlighet att påverka sin situation i önskvärd omfattning, därför att kollektiva beslut har kringskurit vederbörandes frihet. Den människan lever då under former som inte är socialt acceptabla för henne själv. Vad hjälper det då denne ende, om han eller hon får läsa i partiprogrammet att han eller hon enligt kollektivets uppfattning lever i en god social miljö? Det är viktigt att respekten för och hänsynen till den enskilda människans önskemål ökar. Detta gäller inte minst i ett läge när den ekonomiska tillväxten begränsas. Man måste då tillvarata de förutsättningar som finns på olika områden; att inte göra så är ett rent slöseri med viktiga mänskliga resurser. Hänsyn till den enskildes önskemål och tro på den enskildes ansvar måste vara basen för den socialpolitik som kan förena trygghet med trivsel och tillfredsställelse. Herr talman! Jag vill peka på några områden där detta är särskilt viktigt. Först och främst gäller det familjen. Respekten för familjens integritet måste vara vägledande för det familjepolitiska arbetet. Kollektivisering och centralstyrning hotar i grunden familjens suveränitet. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen, och det är just i familjekretsen som de unga skall lära sig nödvändiga normer och värderingar. Det gäller i ett sådant sammanhang att man från politiskt håll underlättar för föräldrarna och inte försvårar för dem. Det är föräldrarna som bäst vet vad som är bra för barnen. Detta gäller frågan huruvida båda föräldrarna skall förvärvsarbeta eller om någon av dem vill vara hemma och ta hand om barnen då barnen är små. Det får i ett sådant läge inte vara så att hemarbetet nedvärderas från politiskt håll. Det är givetvis lika värdefullt arbete att ta hand om sina egna barn som att ta hand om andras. Vidare vet föräldrarna bäst vilken barnomsorgsform som är bra för deras barn. Det måste därför finnas alternativ till den kommunala barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen är bra, den är nödvändig, men den passar inte alla barn. Vi vet också att den kommunala omsorgen är den dyraste. Genom att satsa på alternativ har man därför också möjlighet att på ett bättre sätt tillgodose volymbehovet av omsorg. Detta skapar ökade möjligheter för dem som vill förvärvsarbeta att få sin barnomsorg ordnad. Detta är viktigt, därför att mor och far skall veta att barnen har det bra när mor och far är på arbetet. Moderata samlingspartiet har i år väckt en omfattande familjepolitisk motion. Vi föreslår där åtgärder som skulle underlätta för barnfamiljerna. De förslag som där presenteras skulle inte minst gynna de barnfamiljer som inom ramen för nuvarande system rent ekonomiskt sett har det besvärligast — de ekonomiskt svaga barnfamiljerna. Skatt efter bärkraft är nödvändig. Det är orimligt att inte hänsyn tas till försörjningsbördan, och här behöver snara åtgärder vidtas. Jag skall inte vidareutveckla vår syn på den punkten, för förste vice talman Ingegerd Troedsson redovisade detta här i går. En obeskattad vårdnadsersättning, avdragsrätt för styrkta bårnomsorgskostnader upp till en viss nivå, är andra åtgärder som vi anser brådskar i genomförande. Minimistandardgaranti skulle ge de ekonomiskt svaga familjerna bättre trygghet. Vi föreslår att garantibeloppet i föräldraförsäkringen räknas upp, eftersom detta på grund av inflationen släpat efter. Jag skulle vilja fråga statsrådet om inte detta är åtgärder som också statsrådet skulle kunna vara beredd att arbeta för. Det var positivt att socialdemokraterna ändrade sig när det gäller flerbarnstillägget. Det skulle vara ännu mera positivt om vi kunde få en bred enighet när det gäller andra viktiga reformer på det familjepolitiska området för att slå vakt om valfriheten. Från moderat sida har vi vid flera tillfällen pekat på behovet av en helhetssyn i familjepolitiken. Detta gäller även områden som ligger utanför de rent traditionellt familjepolitiska. På boendeområdet är det angeläget att valfriheten tillgodoses. Här har faktiskt den socialdemokratiska efterkrigspolitiken varit rent förödande. Vi vet genom flera undersökningar att bostadskonsumenterna önskar bo i av dem själva ägda bostäder, och då framför allt i småhus. Den socialistiska styrningen på bostadsområdet har omöjliggjort denna valfrihet för många familjer. Att kunna äga sin bostad, med den trygghet som detta kan innebära, borde vara en demokratisk rättighet. Men så långt sträcker sig inte ambitionen i den socialistiska socialpolitiken. Jag skulle vilja fråga: Blir det månne något bättre nu när socialtjänsten i större utsträckning skall gå in i boendeplaneringen? Blir det då för regeringen också ett socialt motiv att tillvarata valfriheten? Detsamma är förhållandet när det gäller en meningsfull fritid. Vi vet att många barnfamiljer önskar en fritidsstuga på landet. Och i detta glesbefolkade land borde det här inte möta några fysiska hinder. Men se, då kommer återigen den socialistiska styrningsambitionen och lägger hinder i vägen i många fall. Det är tydligen enligt denna doktrin mera socialt att bo i en kommunal stugby någonstans i Sverige under några korta semesterveckor än att tillbringa sin fritid i en egen liten sommarstuga på rimligt avstånd från permanentbostaden. Hänsyn till den enskildes önskemål måste även gälla när någon i familjen behöver vård i olika former. Människorna får inte omyndigförklaras därför att de blir gamla eller svaga. Enskilda initiativ måste här stimuleras i betydligt större utsträckning. Behovet av enskilda initiativ i vården är rent socialt betingat. Det är samtidigt ingen belastning att sådana initiativ dessutom är billigare och skapar bättre flexibilitet. Detta kan gälla den öppna sjukvården, där värdefulla komplement till den offentliga vården kan komma till stånd. Det kan gälla åldringsvården. Den nuvarande utvecklingen kan innebära likriktning för de gamla. Låt mig bara som ett exempel peka på de gamla som bor på landsbygden, där ålderdomshemmet lagts ner därför att kommunen anser att det blivit för dyrt att driva det vidare. Detta har inneburit att många gamla, som på grund av åldrandet måste flytta från sin bostad, inte bara får lämna sitt hem, utan också tvingas flytta till centralortens servicehus, där totalmiljön blivit helt främmande för vederbörande. Här kunde små, enskilda vårdhem utgöra viktiga komplement till den kommunala vården. När mor Anna i Sörgården inte längre orkade sköta sitt hem, kunde hon välja att flytta in i det lilla vårdhemmet i kyrkbyn. Samma system kunde gälla för kvartersområden i Storstockholmsområdet. Vi kunde på så vis uppnå en ortsanknuten åldringsvård, som har klara socialpolitiska motiveringar. Jagtror, fru talman, trots socialstyrelsens och planverkets normer och trots den kommunala perfektionismen när det gäller standard och modernitet, att mor Anna även i dag skulle känna mer tillfredsställelse i det lilla vårdhemmet i kyrkbyn. Och varför skall vi förvägra henne detta? Varför kan vi acceptera att mor Anna vid köp av sin gungstol kan välja olika tillverkare, men när det gäller den viktiga tillvaron på ålderns höst, då är det plötsligt politikerna som skall ta ansvaret och bestämma vad som är bäst? Fru talman! Många unga lever i dag i utsatta situationer och miljöer. Även här är familjen viktig. Det gäller kampen mot droger och alla slags missbruk. Men här har också samhället ett stort ansvar. I en moderat motion har vi redovisat åtgärder som enligt vår uppfattning är nödvändiga i kampen mot missbruket. Narkotikan är ett fträmmande element i vårt kulturmönster. Vi måste klart och konsekvent bekämpa narkotikamissbruket. De hänsynslösa narkotikahandlarna skall motarbetas och stoppas. Straffskärpningar får inte uteslutas i detta sammanhang och inte heller en mera konsekvent behandling vid våra kriminalvårdsanstalter. Den som bedriver knarkverksamhet på anstalterna får finna sig i att mista de rättigheter som andra intagna har. Vi får heller inte nonchalera gatuhandeln eller det lilla missbruket, därför att det finns i princip inget ofarligt narkotikamissbruk. När missbrukaren hamnat i det läget att vederbörande inte kan hantera sin situation, då är samhället skyldigt att ingripa för att hjälpa honom eller henne. Det får inte gå så långt att hjälpen och stödet från samhällets sida kommer för sent. Här behövs i många fall tidigare och mera konsekventa ingripanden. Vi har därför i motionen föreslagit ändringar i lagen om vård av missbrukare, så att åtgärder kan vidtas för att hjälpa såväl missbrukaren som de anhöriga. Även på missbruksområdet är enskilda initiativ nödvändiga. Statsrådet betonade i går här i kammaren det värdefulla i folkrörelsernas engagemang, och jag delar helt statsrådets uppfattning på den punkten. Det är bara en sak jag ställer mig frågande inför. Jag tror inte att det behövs några miljoner kronor till de fackliga organisationerna för att de skall engagera sig i det här arbetet. Dessa organisationer är starka ekonomiskt sett, och jag förutsätter att deras engagemang inte hänger på om de får ett litet bidrag från statsmakterna. Generellt sett är idéburen rehabilitering bra och framgångsrik. En ökad satsning på just den rehabiliteringsformen är därför angelägen. LP-stiftelsen m.fl. har visat goda förutsättningar för att hjälpa, och här kan medmänskligheten stå till tjänst på ett sätt som ger mycket positiva sociala effekter. Fru talman! Jag vill också ta upp de ekonomiska bedömningarna i samband med ett ökat inslag av enskild vård. När det gäller att generellt täcka vårdkostnaden är det viktigt att de vårdbehövande på lika villkor kan välja mellan det allmännas vårdinsatser och fristående vårdinsatser inom sjukvården, rehabiliteringen och åldringsvården. Ett system med vårdpenning, som följer patienten, borde kunna positivt prövas, eftersom det är viktigt att alla, oaktat vilken ekonomisk ställning man har, får frihet att välja. Fru talman! Jag har här tagit upp frågor som har nära anknytning till familjen i olika situationer. Valfrihet, hänsyn och ansvar är viktiga inslag i detta sammanhang. Valfrihet ger också en större trygghet. När såväl sociala som ekonomiska motiv talar för denna valfrihet, borde det vara naturligt att i ökad utsträckning pröva de alternativ jag nämnt. På så vis kan vi på ett bättre sätt tillgodose de enskildas behov. Att avvisa alternativen får däremot negativa effekter, och det blir i så fall den enskilda människan som till sist får ta konsekvenserna av detta. Jag hoppas verkligen, fru talman, att vi inte skall behöva försätta den enskilde i den situationen.

Fru talman! Jag skulle i mitt anförande vilja ta upp några frågeställningar som rör samhällets barnomsorg. Den debatt som förs på detta område är ju i många fall, kan man säga, mer förvirrande än klargörande — något som jag anser inte minst de tre borgerliga partierna vara skyldiga till. Moderaterna är sedan gammalt, det vet vi ju, svurna fiender till barnomsorg i samhällets regi. Men nu hänger också både centeroch folkpartiet med så gott de kan. De modeord som används i kampen mot en utveckling av barnomsorgen har vi nyss hört här. De är valfrihet, frivillighet, flexibilitet och mångfald. Allt detta framförs på ett sätt som om det skulle stå i motsats till den barnomsorg som vi har i dag. Det är ju inte heller någon konstruktiv kritik som framförs från de borgerliga partierna. Det är ofta inte fråga om några förslag till förbättringar av förskoleoch fritidsverksamheten. Resonemanget brukar i stället helt följdriktigt komma fram till utgjutelser om att detta är en förlegad omsorgsform och att den framför allt är för dyr för samhället. Ja, jag skulle vilja säga att det är den sanna konservatismen som frodas. Men så hann ju också de borgerliga regeringarna inleda nedrustningen av barnomsorgen. Hade inte väljarna sagt ifrån skulle kommunerna snuvats på närmare 600 milj.kr., och därmed hade ytterligare försämringar inom barnomsorgen blivit ett faktum. Men det är faktiskt så att det ändå de senaste åren har skett ganska stora försämringar i många kommuner. Kommunalpolitiker är mycket känsliga för de intentioner som regeringen har och framför allt då när det gäller möjligheter att spara. I min hemkommun Göteborg kan man klart märka detta, i vad det gäller utvecklingen av barnomsorgen. Man kan framför allt se en markerad satsning på familjedaghem i förhållande till daghem och fritidshem. Också satsningar på vad man skulle kunna kalla halvprivata former av daghem, där föräldrar går in och själva skaffar lokaler, har ökat. Här utnyttjar man alltså människor som har ett desperat behov av daghem och låter dem själva skaffa lokaler och öppna daghem i vilket de också arbetar ett visst antal veckor per år. Detta har alltså den borgerliga majoriteten i Göteborgs kommun satsat hårt på — för det är billigt. Först kanske man måste klargöra i denna diskussion om daghem, att förskolor och fritidshem i första hand skall vara till för barnens skull och att satsningen på en bra pedagogisk verksamhet för förskolebarn och för de yngre skolbarnen är en ekonomisk satsning som är precis lika värdefull som den som samhället gör på skolans område. Dessutom bör nog också klargöras att det för samhällets del är en lönsam investering att — genom en utbyggnad av förskoleoch fritidshemsverksamheten — ge föräldrar med barn i dessa åldrar en möjlighet att gå ut i arbetslivet, att utföra en produktiv arbetsinsats. Detta visar inte minst den utredning som gjorts av Kommunförbundet 1982 och som är en studie över de samhällsekonomiska effekterna av en utbyggnad av barnomsorgen. Man konstaterar där klart att detta är en lönsam affär för samhället. Utredningen visar bl.a. att en heltidsoch helårsarbetande kvinna med ett barn bidrar med ett produktionstillskott till samhället som årligen ger ett överskott av 74100 kr. om kvinnan förvärvsarbetar i stället för att arbeta hemma nio av barnets första år. Då har kostnaderna för samhällets barnomsorg dragits av. Arbetar kvinnan ungefär halvtid under hela året ger det ett samhällsekonomiskt överskott av 25 300 kr. — och då har kostnaderna för deltidsförskola dragits av. Om kvinnan har två barn och förvärvsarbetar under nio år av de båda barnens första tio år blir det samhällekonomiska överskottet 39 000 kr. per år. Om kvinnan arbetar ungefär halvtid blir överskottet 5 200 kr. varje år. De här beräkningarna ställer den samhällsekonomiska kostnaden mot den samhällsekonomiska intäkten. Värdet av kvinnans produktion på arbetsmarknaden jämförs med kostnaderna för offentlig barnomsorg. Kostnaderna är de produktionsresurser som tas i anspråk för barnomsorgen, och intäkterna är ökningen av den totala sysselsättningen, och därmed produktionen, som utbyggnaden av barnomsorgen möjliggör. Jag tror att det är mycket viktigt att se på ett sådant här material och ha det i huvudet när man diskuterar barnomsorgen. Dessutom står inte utbyggnad av förskolor och fritidshem, som mycket ofta framhålls, i motsättning till utan är tvärtom en förutsättning för en ökad produktion. Förutom att det skulle ge de många arbetslösa förskollärarna och fritidspedagogerna arbete, skulle det också skapa sysselsättning för byggnadsarbetare och för människor som är anställda inom byggnadsmaterielindustrin. Mot den här bakgrunden är det mycket dystert att konstatera att utbyggnadstakten bromsats upp, och om man ser framåt kommer utbyggnaden att ligga lågt. Det kan man konstatera om man läser bil. 7 till budgetpropositionen. Och när man säger att utbyggnadstakten bromsas upp måste man också veta att den tidigare utbyggnaden varit relativt blygsam. Man kan också se, när man studerar siffror över utbyggnaden, att utvecklingen inom barnomsorgen som helhet har karakteriserats av ryckighet och brist på långsiktig planering. Det enda reella försök som har gjorts i planeringsväg är den femårsplan riksdagen beslutade om 1976, som skulle innebära 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser. De skulle påbörjas under den här planeringsperioden. Men den planen blev som bekant aldrig förverkligad — inte mer än till drygt hälften. På samma sätt tror jag att det i stort sett förhåller sig med kommunernas planering av barnomsorgen. I min egen kommun har planerna aldrig verkställts. Man uppnår aldrig planens målsättning, och sedan gör man en ny plan utifrån det låga antal man har uppnått. Det gör att utbyggnaden aldrig sker i den omfattning man säger sig vilja ha. Vpk:s uppfattning är, att ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen måste utformas på ett sådant sätt att det stimulerar till en kraftig utbyggnad och dessutom garanterar en hög och jämn kvalitet i landets samtliga kommuner. Vidare bör ett sådant nytt statsbidragssystem också beakta behovet av en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Staten bör dessutom ta över kostnaderna för barnomsorgen, i första hand personalkostnaderna. Detta föreslår vi bl.a. av den anledningen att det förekommer mycket stora variationer både när det gäller kvantitet och kvalitet, dels mellan olika kommuner, dels mellan olika institutioner inom en och samma kommun. För att man skall kunna skapa möjligheter till en långsiktig planering av barnomsorgen tror vi att det fordras — förutom ett generösare statsbidragssystem — en för kommunerna mer tvingande reglering av verksamheten. Som det är i dag regleras det mesta inom barnomsorgen via rekommendationer, som alltså inte är bindande för kommunerna. Det finns egentligen inga som helst miniminormer heller. Vi hade en, den s.k. ytnormen, som slopades 1981. Det beslutet innebar att lokalytan inte längre är knuten till statsbidragets storlek, ett förhållande som givetvis medför en stor risk för att kravet på ytstandard kommer att sänkas. Vi tycker att det är en viktig kvalitetsfråga också att ha goda utrymmen, och vi anser därför att ytnormerna bör återinföras. En annan viktig kvalitetsfråga i barnomsorgen är naturligtvis innehållet i verksamheten. Där pågår nu ett arbete som går ut på att skapa pedagogiska riktlinjer. Det tycker vi är bra, och det är något som vpk har föreslagit skall komma till stånd. Andra viktiga kvalitetskrav — där det också bara finns rekommendationer — gäller barngruppernas storlek och personaltätheten. Det är frågor som i min hemkommun vållat många, långa och stora motsättningar mellan å ena sidan personal på daghem och fritidshem och deras fackliga organisationer och å andra sidan kommunalpolitiker och socialförvaltning såsom verkställande organ. Grunden för motsättningarna har varit att man i kommunen struntat i att följa — och det har man inte heller behövt göra — de rekommendationer som socialstyrelsen lämnat om barngruppernas storlek. Därför har dessa motsättningar uppstått, och de har naturligtvis inte varit bra för barnomsorgen. Ett annat exempel är något som man nu håller på att genomföra i Göteborg och som man kallar för SIA-skolans samlade skoldag. Jag har en känsla av att det enda som är gemensamt med det ursprungliga SIA-förslaget är namnet. Här används SIA-begreppet som täckmantel för en sparoch rationaliseringsplan inom barnomsorgen, och det gäller då framför allt fritidshemmen. Reformen initierades av den dåvarande folkpartistiske ordföranden i skolstyrelsen, och den skall omfatta årskurserna 1 och 2. Tallmänna debatter om skolan och om barnomsorgen brukar föräldrar och skolfolk betona vikten av att barnen, särskilt de yngsta, har få och stabila vuxenkontakter. Den samlade skoldagen i Göteborg har lett till precis raka motsatsen. i En elev i årskurs 1 — det är alltså en liten sjuåring — som är inskriven på fritidshem träffar under den tid på dagen då samhället ansvarar för honom eller henne 4-6 vuxna som han eller hon skall lära känna och upprätta ett stabilt förhållande till. För fritidspedagogernas del innebär den samlade skoldagen att de, efter att fram till kl. 13.20, då den samlade skoldagen tar slut, ha konfronterats med uppemot 50 barn, skall ta hand om de barn som är inskrivna på fritidshemmet. Man frågar sig vilka möjligheter det då finns att ägna särskild uppmärksamhet åt barn med problem eller att följa barns individuella utveckling. Och hur skall man hinna få kontakt med föräldrarna till alla dessa barn, som man har ansvar för? Det som nu händer i Göteborg är ett ingrepp i barnomsorgen under beteckningen SIA, samlad skoldag. Jag tycker att det är betänkligt att det får gå till på detta vis. Hur skall man kunna få ordriing på barnomsorgen om varje kommun får lov att göra sådana saker som man nu gör i Göteborg? Och det händer säkert i flera kommuner. Det verkar som om man kan göra vad som helst bara man håller kostnaderna nere. Kortsiktiga ekonomiska vinster är — det inser jag — det enda som föresvävat de politiker som tar ansvar för en sådan här politik när det gäller barnomsorgen. Hur skall man komma till rätta med det? Det får ju inte vara så! Det spelar ju ingen roll vilka beslut som fattas eller vilken linje man vill följa när det gäller barnomsorgen, om kommunerna sedan kan sabotera den utvecklingen! Tyvärr är vpk det enda politiska parti i Göteborg som reagerat, både innan beslutet fattades och nu i samband med att man håller på att genomföra det. Det är en katastrofal situation som uppstått vid genomförandet. Nu måste, tycker vi, en genomtänkt och kraftfull politik utformas för barnomsorgen, som förhindrar ytterligare försämringar och i stället innebär utbyggnad och förbättringar. Fortfarande är det så att många kvinnor som är yrkesverksamma och får barn inte kan känna sig lugna för att de utan bekymmer kan återgå till sitt arbete. Många är de som får ta till en mängd .nödlösningar i väntan på en eventuell plats på dagis. Detta sker samtidigt som skaran av förskollärare och fritidspedagoger — arbetslösa sådana! — växer. Det är en absurd situation. Enligt vår mening är enda sättet att ändra på det en satsning på en utbyggnad till full behovstäckning.

Herr talman! Sent i natt höll fru Sigurdsen ett intressant och innehållsrikt anförande här i kammaren om alkoholbruket och alkoholmissbruket. Såvitt jag kan komma ihåg har jag ingen anledning att invända utan kan instämma i vad som då sades. Jag vill för min del uppehålla mig vid det andra stora drogproblemet, narkotikan. Häromdagen publicerades en FN-rapport om narkotikahandeln i världen. Den visade att tillgången på narkotika har ökat. Antalet människor som håller på att gå under som följd av narkotikabruk ökar. Det gör också antalet människor som tjänar grova pengar på att förstöra och ödelägga människors liv. Enligt uppgift är 4 miljoner människor i USA beroende av narkotiska preparat. I Sverige är tiotusentals människor slavar under knarket. I land efter land är situationen densamma. I narkotikans spår följer ökad brottslighet. Hälften av alla brott i USA beräknas ha samband med narkotikan. Också i vårt land är sambandet starkt. Inbrott, överfall, prostitution och häleri tilltar som en direkt följd av narkotikahandeln. Känslan för vad som är rätt och fel trubbas av hos den som blir beroende av knark. Att skaffa pengar till nästa dos blir överordnat allt annat. Att några tiotusental människor är beroende av knark förändrar på det här sättet livet också för andra, först och främst för familj, vänner och anhöriga. Också deras liv blir ofta ödelagt. Men även övriga människor berörs. Rädslan för att råka ut för inbrott eller överfall tilltar. Antalet åtgärder för att skydda liv och egendom stiger. Vi är sakta men obevekligt på väg in i ett allt hårdare och omänskligare samhälle. Vi famlar alla efter de rätta greppen när det gäller att effektivt komma åt knarket. Så mycket vet vi att inte en åtgärd kan förbättra situationen. Kampen måste spänna över ett vitt fält från skärpt lagstiftning till intensiv opinionsbildning, från jakt på spindlarna i nätet till ingripanden mot de första symtomen hos missbrukaren, från kollektiva motattacker till det enskilda föredömet och ansvarstagandet. Vi måste därför få till stånd en allmän mobilisering mot knarket. Politiker och övriga samhällsarbetare, tullen och polisen, föräldrar, elever, skolpersonal, arbetsgivare och fack, kyrkor och ideella föreningar — alla måste engageras. Ingen får dra sig undan. Vi får, som Ola Ullsten sagt tidigare i debatten, inte nöja oss med att försöka hugga ner narkotikaträdet från toppen. Vi måste komma åt de finförgrenade rottrådarna. Mobiliseringen måste därför ta sikte på att begränsa och så småningom utrota efterfrågan på knarket. De ekonomiska intressena på producentoch handelssidan är så starka att varje kontrollapparat blir otillräcklig så länge det finns en efterfrågan att tjäna pengar på. Därför måste åtgärderna som angriper tillgångssidan kompletteras med mycket intensiva åtgärder för att minska efterfrågan. Mobiliseringen måste spänna över ett vitt fält. Vi har från folkpartiet väckt en motion till riksdagen i år. I den föreslår vi ett stort antal åtgärder. Jag skall här bara nämna några. Lagstiftningen måste ses över. Den nuvarande lagstiftningen tar sikte på att kriminalisera langningen och handeln, däremot inte bruket av narkotika. Det kan te sig naturligt. För det är ju vård en missbrukare behöver. Men missbruk och langning är intimt förknippade. En missbrukare kan åtalas, om han eller hon bär en ranson på sig men inte när den är konsumerad. Möjligheterna att ingripa för att hjälpa blir härigenom begränsade. Jag tror därför, att vi måste överväga att också kriminalisera bruket av narkotiska preparat. En förutsättning för att det skall bli meningsfullt är att det finns alternativ till fängelse som straff. Ett sådant alternativ borde kunna vara någon form av samhällstjänst, dvs. att under en fadders intensivövervakning få utföra ett arbete i garanterat drogfri miljö. Polisens roll är naturligtvis central i det här arbetet. Numera finns narkotikapolisrotlar i varje län. Jag tror också, att organisationen med kvarterspoliser måste byggas ut. Ju närmare kontakt ordningsmakten får med ungdomar som befinner sig i riskzonen, desto större är dess möjligheter att på ett tidigt stadium gripa in. Det är viktigt att stämma i bäcken också när det gäller narkotikabruket. Därför borde lokala aktionsgrupper bildas i varje kommun, vilka tidigt och samordnat kan gripa in mot härdar där narkotika förekommer och på ett tidigt stadium hjälpa människor upp ur narkotikaträsket. Sådana aktionsgruppers uppgift skulle vara att leda och samordna det lokala arbetet mot droger. Socialarbetare, lärare, poliser, föräldrar, elever och alla olika organisationer borde gå samman i sådana aktionsgrupper. Ibland vore det säkert ändamålsenligt att organisera en sådan grupp i den mycket lilla skalan: kring en skola, ett kafé, en vänthall eller liknande som blivit tillhåll för narkotikabruk och narkotikahandel. I sådana fall är det viktigt att personalen på just det stället engageras i aktionsgruppen. Vi måste i en intensivare kamp för ett narkotikafritt samhälle naturligtvis lita till folkrörelserna. En levande folkrörelse är ju människor som gått samman kring en idé, som man med gemensamma krafter vill genomdriva för att göra samhället bättre att leva i. Våra ursprungliga folkrörelser — väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och rösträttsrörelsen — var organiserade protester mot misär och förtryck. Precis den inställningen är nödvändig för att vi skall komma till rätta med den misär och det förtryck som narkotikan förorsakar. Vi måste därför som politiker göra allt för att stötta, stimulera och uppmuntra folkrörelser — gamla som nya — att ta sig an också narkotikaproblemet. Tillsammans måste vi hjälpas åt att med information och verklighetsbeskrivningar piska fram den heliga vrede som får människor att gå samman i en generalattack mot knarkkultur och narkotikahajar. I bästa fall kan den nyinrättade narkotikakommissionen bli ett slags generalstab för ett sådant frontalangrepp. I sämsta fall splittrar den bara upp arbetet på ytterligare ett organ. Fru Sigurdsen har ju visat stort engagemang och insikt i den här frågan. Det skulle därför kännas bra, om statsrådet kunde försäkra att arbetet med narkotikabekämpningen inte splittras upp, när nu tyngdpunkten i regeringskansliets arbete förskjutits från socialdepartementet till den nyinrättade kommissionen i statsrådsberedningen. Det skulle också kännas bra, om statsrådet kunde övertyga oss om att avsikten med kommissionen är just att enrollera alla goda och ideella krafter på det sätt jag här sökt tala för. Til syvende og sidst handlar det ju om vilket samhälle vi vill leva i och överlämna till nästa generation. Skall narkotikan tvinga oss in i det slutna samhälle där kontroll och övervakning tilltar, där hotet mot liv och egendom ständigt ökar, där vi sluter in oss i misstänksamhet och egoism? Eller skall vi klara av att skapa, vidmakthålla och förbättra det öppna samhälle där människor möter varandra med respekt och värme, där människor vill och vågar se till mer än sig själva och mer än sitt eget? Vi måste dra ut utvecklingstrådarna så långt för att se vari hotet består. På samma sätt som kärnvapen och upprustning hotar våra samhällen och vår kultur utifrån, hotar narkotikan våra samhällen inifrån. Den bryter sakta men obevekligt ner individer och samhällsgemenskap. Knarkkulturen jämnar vägen för våldsmentalitet och maffiasystem. Vi behöver därför något av en fredsrörelse också mot det våld som följer i narkotikans spår. Ansvaret för att driva fram en sådan opinion kan vi inte skjuta över på någon annan. Det måste vi alla ta.

Herr talman! Centerns familjepolitiska motion berördes i går av Karin Söder i det anförande hon höll. Jag kommer inte att beröra den speciellt i mitt anförande. Vad jag vill påpeka är att barn är olika. Familjesituationen varierar. Det som är bra i Göteborg passar inte i skogslänen. Vi måste ha ett flexibelt system när det gäller barnomsorg. Det måste finnas en valfrihet och möjlighet att variera efter det som situationen kräver. Att bli gammal i ett överflödssamhälle skrämmer många av oss. Att bli äldre betyder trots allt inte att alla färdigheter försvinner och att beroendet av andra är konstant. Alla äldre blir inte dementa, alla äldre kräver inte tunga vårdinsatser, men oron för att hamna på en vårdinrättning skrämmer många. Det tyder på att vi trots allt inte lyckats göra omhändertagandet på ålderns dag mänskligt och humant. Det är tyvärr först under de senaste tio åren som man tagit forskning om åldrandet på allvar. Med den befolkningsutveckling vi kan se framför oss är det naturligtvis nödvändigt, men ur humanitär synpunkt borde denna forskning ha bedrivits intensivare långt tidigare. Det var i England man insåg att de äldre som vårdas på institutioner som saknar hemkaraktär påverkas negativt. Omflyttningen från hemmiljö till sjukhusmiljö, som är rationell och steril, försämrar många äldres sjukdomssituation. Detta borde vara självklart att inse, men den enkla sanningen är ofta svår att se. Satsningarna på att ge äldre möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö har tagits som målsättning, inte bara av ekonomiska skäl utan också av humanitära. Då gäller det att med praktiska politiska lösningar se till att det blir möjligt. Vård i eget hem kräver att det finns tillgång till vårdpersonal av olika kategorier och läkare inom rimligt avstånd. Det kräver läkare som har möjligheter till hembesök. Det kräver att vi fullföljer den solidariska läkarförsörjningsplan som överenskommits. Det är viktigt inte minst för patienter i äldreomsorgen att få möta personer som man känner igen, och därför måste en kontinuitet bland läkarna eftersträvas. Genom att inte tillåta flera läkare på en tjänst på sjukhusen, utan en tjänst på en läkare, då finns det möjlighet att fördela läkare över landet så att alla landsändar får sitt behov tillgodosett. Vårdpersonal inom den öppna vården arbetar många gånger under svåra förhållanden. Arbetsmiljön är den som pensionären erbjuder. Genom bostadsanpassningsbidrag kan den vårdmiljön förbättras till fördel för både patient och vårdare. Vidareutbildningsmöjligheter inom denna vårdgren saknas ofta. På universitetsnivå är utbildningen ny. Omvårdnadsforskning som har stor betydelse för att rätt vårdinsats ges på rätt sätt har varit försummad. Först för några år sedan tillkom den första professuren för detta område. Ensamarbete med osäkra anställningsformer skapar problem för öppenvårdspersonalen. I storstäderna saknas utbildad personal. Sommartid får man nästan plocka folk från gatan för att klara vårdbelastningen inom hemvården. I glesbygden kan det av befolkningsstrukturella skäl vara svårt att finna personal som bor nära den äldre. Detta talar för att en fortsatt koncentration av människor på sikt kommer att ställa till med stora problem för att kunna klara målsättningen med att äldre skall kunna vårdas i sina hem så länge som möjligt. Höjningen av flyttningsbidragen är faktiskt ett hot mot de äldre i glesbygden. De berövas genom en utflyttning från dessa orter möjligheten att bo kvar hemma. De kommer att tvingas iväg till någon institution på grund av brist på vårdpersonal i hemorten. Det är därför med oro vi i centerpartiet ser på höjningen av flyttningsbidragen, som innebär en flyttning av människor i stället för skapande av arbete där människor bor. Ett annat hot mot de äldre i skogslänen är faktiskt den ökade kostnad som kommunerna åsamkas av att stödet till enskilda vägar skärs ned. Detta innebär att kommunerna tvingas att för egna mycket begränsade medel underhålla åtskilliga mil av enskilda vägar som gör det möjligt för äldre att bo kvar i sina hem. I skogslänen är det inte ovanligt att pensionärerna utgör 30 6 av befolkningsunderlaget. Med minskat ekonomiskt utrymme för kommunerna dras möjligheterna snart in för eget boende. Vårdpersonalen måste ha möjlighet att komma fram på vägarna, den service som behövs i fråga om post och dagligvaror kräver goda möjligheter till kommunikationer. Regeringens förslag till minskade anslag till enskilda vägar raserar nu detta. Tydligen satsar regeringen i större utsträckning på de stora vägarna. Det är bl.a. av de nämnda skälen inte bra. Allt institutionsboende måste göras så hemlikt som möjligt. Även de äldre som drabbas av åldersdemens mår bättre i en miljö som är så hemlik som möjligt. I dag vårdas många demenspatienter inom fel vårdform — detta på grund av dålig kännedom om diagnosen. Inom den slutna psykiatrin finns flera demenspatienter som med ett riktigt omhändertagande skulle kunna vårdas i andra former. På tre kliniker i landet sker i dag en riktig undersökning och såvitt man nu kan bedöma ett riktigt omhändertagande av demenspatienter. Fortfarande finns det stora svårigheter att övervinna för människor att acceptera demensvård som inleds inom mentalsjukvården. I Jönköping, Linköping och Umeå finns nu utredningsmöjligheter för denna patientkategori. Vården blir humanare, patienten kan ofta skrivas ut till ålderdomshem, långvård eller eget boende. Ålderdomshemmens inriktning behövs framgent, trots att begreppet som ord försvunnit. Servicehus med helinackordering har inte något av hemtrevnad i sig. Man har via statsbidragssystemet åstadkommit att nya ålderdomshemsplatser inte längre kommer till. Följden blir att långvården i stället får ta över patienter som skulle ha kunnat bo kvar i hemmiljö på ålderdomshem. Med ett reformerat statsbidrag till äldreomsorgen borde de tidigare ålderdomshemmen i många fall kunna rustas upp för individuellt boende med kvalificerad kollektiv service. Vi föreslår därför att en översyn sker av statsbidragen i syfte att utvidga statsbidragssystemet till att också omfatta vård på ålderdomshem. Äldre är en tillgång i samhället. Generationsklyftorna måste överbryggas, och det kan ske genom samhällsplanering som sammanför generationer, som låter bostadsplats och arbetsplats ligga nära varandra, genom att låta människor när de blir äldre bo kvar i sin hemmiljö. I ett decentraliserat samhälle med hänsyn till dessa faktorer ges tillfällen till omsorg om varandra. Barn umgås med äldre, anhöriga ges tillfälle att delta i vård och omsorg om sina anhöriga hjälpbehövande. De äldre måste ses som en resurs i samhället. Inte minst inom barnomsorgen som i dag byggs ut i kraftig takt kan äldre vara en mycket värdefull tillgång. Medvetandet om detta finns, och frivilliga organisationer försöker att praktiskt tillämpa det. Som i så många andra fall är de föregångare för reformer med humant innehåll som sedan samhället övertar. De anhörigas medverkan i omvårdnaden måste på alla vis underlättas. Ett exempel på detta är att på ett enkelt sätt ge ersättning åt eller anställa anhöriga som vårdare på heleller deltid. Ofta behövs i sådana fall en väl utbyggd kontakt mellan hemsjukvård och hemtjänst med utbildad personal som ett stöd och en trygghet i omvårdnaden. Trygghetslarm och fungerande färdtjänst förbättrar tryggheten ytterligare för alla som väljer att bo kvar i hemmet också i högre åldrar. Målet för handikappolitiken skall vara att handikappade skall få en livssituation som så långt möjligt är likvärdig med andra människors. Varje människa skall ha rätt att få bostad, arbete, meningsfull fritid och kontakter med andra. Den positiva utvecklingen de senaste sex åren inom detta område måste fortsätta. Samhällsplaneringen i sig är i många fall orsak till att vissa människor blir handikappade. Bristerna i boendemiljöerna som blev resultatet när flyttningsvågen drog över landet på 1960-talet gör i dag människor handikappade. Möjligheterna till spontana kontakter människor emellan försvann också i dessa samhällen. Vården centraliserades och specialiserades. Det decentraliserade samhället har klara fördelar även för människor med handikapp. De bostadsområden som det gäller kan också förbättras. Tillkomsten av nya liknande bostadsområden måste förhindras. De satsningar som trots ekonomiska svårigheter gjorts av regeringarna Fälldin har varit av den storleksordningen att de skapat nya förutsättningar för en positiv utveckling på handikappområdet. Det är därför förvånande att regeringen nu inte ens anger en färdriktning för hur man vill prioritera de handikappolitiska insatserna i framtiden. Detta är förvånande med tanke på den kanonad av krav som under socialdemokraternas oppositionstid riktades mot regeringen, trots alla de positiva åtgärder som då vidtogs. Beträffande det handlingsprogram som blev resultatet av det arbete som gjordes av beredningsgruppen för det internationella handikappåret 1981 och som presenterades 1982 konstaterar man i propositionen helt lamt att frågan bereds i regeringskansliet. Blev det inte mera efter den anstormning som varit från ert håll de senaste åren när det gäller handikappfrågorna? Ballongen sprack tydligen. Vi anser dock fortfarande att dessa frågor är viktiga, och vi kräver att de handikappade fortsättningsvis skall få ta del av prioriterade åtgärder. Genom att fördela befintliga resurser med tanke på att de små och svaga skall få mera, dvs. genom att bortse från inkomstbortfallsprincipen och övergå till grundtrygghetsprincipen, skapas sådana förutsättningar. Först då handlar vi solidariskt. Det är av frukterna som man skall döma trädet. Jag vill påstå att socialdemokratiska frukter på handikappområdet smakar illa med tanke på all reklam under valrörelsen. Det kommer människorna snart att upptäcka. Centern värnar om en fördelningspolitisk grundsyn som syftar till att de svagare grupperna får mera. Med vår politik vill vi skapa ett samhälle där det inte är skrämmande att åldras och där alla generationer behövs. I våra motionskrav ger vi uttryck för denna inriktning, och vi visar där på vägar att åstadkomma en sådan utveckling.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på debatter. Efter att ha lyssnat på den här debatten framstår det för mig som ganska klart att det går en skiljelinje i politiken mellan socialdemokraterna och mittenpartierna å ena sidan och moderaterna å den andra. Visst finns det skillnader i fråga om synen på den sociala politiken när det gäller mittenpartierna och socialdemokraterna, men de som definitivt avviker i det avseendet är moderaterna. Det avgörande är vilket samhälle vi vill leva i, sade Ingemar Eliasson, och det har framgått av den här debatten. Jag skall sedan gå in på några av inläggen här. Det var intressant att lyssna till Rune Gustavsson. Men jag skulle vilja börja med litet historik när det gäller pensionärerna. Rune Gustavsson talar om pensionärer som begärt undantagande från ATP. Men det är ju resultatet av hans egna propagandainsatser som han här beskriver. Under ATP-striden reste nämligen Rune Gustavsson och andra bondeförbundare land och rike omkring och förtalade ATP. En del bönder och egenföretagare lät sig förledas av propagandan. De begärde således undantagande från ATP. De slapp att betala avgifter till ATP. Men Rune Gustavsson glömde att redogöra för andra konsekvenser i det sammanhanget. Han är alltså själv i hög grad ansvarig för den uppkomna situationen. När det sedan gäller skillnaderna i fråga om ATP så är det en sak som inte har särskilt mycket med pensionssystemet att göra. Pensionen ersätter ju en del av inkomsten. Dessutom är det faktiskt så — tyvärr, kan man väl säga — att det finns inkomstskillnader i samhället. Men dem skall vi försöka att utjämna genom en solidarisk lönepolitik och genom skattepolitiken, inte genom att — som centern vill — ha ett samband mellan inkomsten under de aktiva åren och ATP-pensionen. Skulle centerpartisterna få som de vill, skulle det innebära ett grundskott mot hela ATP-systemet. I det avseendet är Rune Gustavsson faktiskt konsekvent i dagens anförande. Sedan kom Rune Gustavsson in på alkoholoch narkotikapolitiken. Han sade att även om det gjorts en del, får det inte innebära att samhället slår sig tillro. Nej. Jag tycker att regeringen har gett bevis på att vi inte slår oss till ro. Jag vill vidare påpeka, Rune Gustavsson, att trots det kärva ekonomiska läget föreslår regeringen en ökning av bidraget till A-nämnden med 1 milj.kr. Rune Gustavsson förfasar sig över byråkratiseringen vad gäller tjänster på länsstyrelserna. Men Rune Gustavsson vet lika väl som jag att det var genom en politisk kompromiss här i kammaren som länsstyrelserna fick sina uppdrag i samband med tillkomsten av LVM. Kanske var det många i denna kammare som hade en annan uppfattning om var utredningsarbetet borde göras. Göte Jonsson ger en ganska klar bild av var moderaterna står när det gäller socialpolitiken. Han framhåller att hänsyn till den enskildes önskemål måste vara vägledande. Han talar också mycket varmt om valfrihet — men för vem? Det går bra att tala om valfrihet för människor som har de ekonomiska förutsättningarna att välja vad de vill ha. Men för att människor skall ha någon nytta av valfrihetsideologin måste bättre ekonomiska förutsättningar skapas. Det är ingen som anser något annat än att det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen. Vad moderaterna tycker om den kommunala barnomsorgen känner vi redan till. Det skall skapas alternativ. Hela debatten och synen på den sociala politiken och familjepolitiken visar på att man vill ha en ökad privatisering. Hur skall de sämst ställda i samhället då kunna komma i åtnjutande av den service som de behöver? Så något om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Efter det att den socialdemokratiska regeringen tillträtt i höstas höjdes barnbidraget. Vi fördubblade flerbarnstilläggen. Vi förbättrade livsmedelssubventionerna. På det familjepolitiska området kommer under våren fyra olika utredningar, tror jag, att avlämna förslag till regeringen. En del förslag har redan inkommit. Regeringen avser att göra en samlad översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna när underlag från utredningarna föreligger. Vidare kommer vi att arbeta fram en ny plan för barnomsorgen. Återigen till diskussionen om valfriheten. Göte Jonsson exemplifierade denna med den lilla fritidsstugan på landet. Han fick också med idyllen Sörgården. Det är bra att ha en sådan målsättning för människorna i vårt samhälle. Men jag tror att vi även måste beakta den omfattande arbetslöshet som drabbar många människor i olika delar av landet, människor som är i behov av stöd från samhället för att få en värdig tillvaro. Göte Jonsson kom också in på alkoholoch narkotikafrågan. Han sade: Jag tror inte att fackföreningsrörelsen behöver några miljoner kronor för sitt fackligt-sociala arbete. Moderaterna har ju yrkat avslag när det gäller anslag i det avseendet. Jag skulle vilja rekommendera Göte Jonsson att studera det fackligt-sociala arbetet när det gäller kamratstödjande verksamhet för de människor som är på väg att slås ut. Jag tror att det är just på arbetsplatserna som man har de bästa förutsättningarna att komma i kontakt med dessa människor på ett diskret sätt, så att myndigheter inte lika lätt behöver gripa in. Vidare tror jag att det fackligt-sociala arbete som LO och TCO bedriver är synnerligen värdefullt. Ingemar Eliasson sade att han kunde instämma i det anförande som jag höll i natt i de här frågorna. Jag kan kvittera och säga att jag i stort sett instämmer i vad Ingemar Eliasson sade om de åtgärder som behöver vidtagas mot narkotikaoch alkoholmissbruket. Beträffande det som Ingemar Eliasson yttrade om lagstiftningen vill jag bara säga att en av de punkter som narkotikakommissionen har att se på är just lagstiftningen på detta område. Jag kan gärna instämma i Ingemar Eliassons vädjan om att vi tillsammans skall piska fram den heliga vreden mot missbruket och mot dess effekter på många människor, i synnerhet då på den yngre generationen. Jag kan försäkra Ingemar Eliasson att narkotikakommissionens tillkomst på intet sätt innebär en splittring när det gäller de här frågorna. Dessutom är ju narkotikakommissionen en kommitté inom socialdepartementet. Men det är väl ganska naturligt att den får den här litet fristående karaktären, eftersom inte bara socialdepartementet utan också justitiedepartementet berörs. Låt mig slutligen än en gång konstatera att det även på det sociala området går en mycket klar skiljelinje, eftersom moderaterna särar ut sig och vill ha en ökad privatisering för människorna.

Herr talman! Det är tydligt att det mönster som statsministern visade upp i sin rent taktiska uppläggning går igen i hela den allmänpolitiska debatten, så till vida att socialdemokraterna försöker att i största möjliga utsträckning se likheter mellan socialdemokraterna och mittenpartierna och olikheter mellan socialdemokraterna och moderaterna. Jag skall inte ytterligare kommentera detta utan vill bara säga att jag är medveten om att det går en klar skiljelinje — och jag tror att detta är en fördel för Sverige — mellan den socialdemokratiska och socialistiska uppfattningen å ena sidan och den moderata å den andra. Det är ju på grund av sådana skiljelinjer i politiken som vi får en vital demokratisk debatt. Och den vitala demokratiska debatten är viktig på inte minst det socialpolitiska området. Sedan kan jag väl säga att jag när det gäller viktiga reformer på det familjepolitiska området så sent som före jul tyckte mig märka ett klart närmande mellan de tre icke-socialistiska partierna. Här föreligger reservationer som är mycket lika, men jag skall inte gå närmare in på detta. Valfrihet för vem, frågade statsrådet. Enligt vår åsikt gäller det valfrihet för den enskilda människan. Statsrådet sade att det är bra för dem som har ekonomiska förutsättningar. Moderata samlingspartiets politik går ju ut på att allt flera skall få förutsättningar till valfrihet. Vi har på det familjepolitiska området lagt fram förslag, som skulle underlätta för just de svaga barnfamiljerna att få större valfrihet och bättre standard. Socialdemokraterna däremot har sagt, och säger fortfarande, nej. När det gäller synen på den enskilda vården — mor Anna i Sörgården t.ex. — skulle vårt förslag innebära ökad valfrihet också för mor Anna, oaktat vilken ekonomisk ställning hon har. Vi har ju föreslagit att vårdpenningen skall följa mor Anna och inte den kommunala institutionen, som socialdemokraterna vill. I det socialdemokratiska samhället är det ju på det socialpolitiska området så, att ekonomin bestämmer den enskildes valfrihet i större utsträckning än i det moderata samhället. Till sist, hur går det för den som är arbetslös i Sörgården? Enligt vårt förslag, fru statsråd, skulle den arbetslöse unge i Önnemo by kunna starta ett eget vårdhem och på så vis ta hand om de gamla i Önnemo by. Därmed skulle också vår valfrihetsfilosofi bidra till att lösa arbetslöshetsproblemet.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen sade att det finns litet historia när det gäller pensionerna. Det fanns en gång en partiledare som sade: Gå hem och läs historia! Nu kan jag inte säga så till Gertrud Sigurdsen, eftersom det gällde mig personligen och det inte finns någon historia om saken. Jag beklagar emellertid att Gertrud Sigurdsen har blivit så fantastiskt vilseledd. I 1956 års folkomröstning deltog jag inte, jag tror att jag deltog i bara ett möte. I valrörelsen 1958 deltog jag inte heller. Tvivlar Gertrud Sigurdsen på mina uppgifter, kan fru Sigurdsen i egenskap av sjukvårdsminister säkerligen få dem kontrollerade på Växjö lasarett, där jag då befann mig. När det här var klart var jag ute på många möten, tillsammans med representanter för försäkringskassan. På den tiden var jag RLF-ombudsman. När frågan ställdes om vederbörande skulle vara med eller ej gav jag alltid ettdera av två svar. Jag sade: Du som har nått en högre ålder skall tänka på att du är mycket överkompenserad i det här systemet. De unga gav jag alltid svaret: Du har familj — och då är det mycket låga avgifter. Sedan överlämnade jag till var och en att ta ställning. Och, Gertrud Sigurdsen, efter en hel vårs arbete fick jag ett personligt tack från dåvarande chefen för försäkringskassan i Växjö för det arbete som vi hade lagt ned för upplysning. Så förhöll det sig med historieskrivningen. Jag beklagar att socialdemokrater i Kronobergs län i detta fall har vilselett Gertrud Sigurdsen. Jag konstaterar också att det inte fanns så mycket verklighet bakom orden om breda lösningar för att få till stånd en socialt rättfärdig politik. Sedan till insatserna mot narkotika. Gertrud Sigurdsen säger att det satsats 1 milj.kr. Men det är ju inte mycket jämfört med det hundramiljonersprogram som socialdemokraterna — som jag tidigare framhöll — vid varje riksdag gjort ett stort nummer av under de senaste åren. Socialdemokraterna satsar alltså 1 miljon på detta, men 3 miljoner på ökad byråkrati. Visserligen rör det sig om en politisk kompromiss — det har varit oenighet här i kammaren — men det blev en dålig kompromiss. Varför har inte socialdemokraterna förtroende för kommunernas socialnämnder? Det är ändå dessa som får göra utredningsarbetet. Varför skapa mer byråkrati på länsstyrelserna genom att inrätta en särskild avdelning?

Herr talman! Jag vill bara helt kort replikera med anledning av talet om valfrihet. Den ene efter den andre har ju på nytt varit uppe och talat om detta. Jag vill anknyta till vad statsrådet Sigurdsen sade och fråga som hon: valfrihet för vem? Det blir valfrihet för dem som har tjocka plånböcker. De kan ordna det mesta själva och är inte i behov av samhällets service på samma sätt som andra. När det gäller barnomsorgen vill jag på nytt framhålla att jag är mycket rädd för att kommunernas allt sämre ekonomi medför att man mer och mer kommer att tubba på de rekommendationer som ges beträffande barnomsorgen. Jag är mycket orolig för den kommande utvecklingen.

Herr talman! Jag har, Göte Jonsson, inte lagt upp något mönster för den här debatten. Jag har lyssnat till debattinläggen och dragit de här slutsatserna, som jag tycker är ganska klara. Det är en vital demokratisk debatt, säger Göte Jonsson. Javisst, vi har i det här demokratiska samhället rätt att framföra våra synpunkter och stå för det vi tycker är riktigt. Och jag vill inte förvägra Göte Jonsson att stå för det som moderaterna tycker är riktigt. Valfrihet för den enskilda människan! Men jag säger, Göte Jonsson, att vi måste ha en ambition att skapa förutsättningar för att enskilda människor skall kunna utnyttja valfriheten. Göte Jonsson tar upp frågan om barnomsorgen. Alla undersökningar visar att barnfamiljerna föredrar den kommunala barnomsorgen; man anser det vara det tryggaste och bästa alternativet. Familjedaghemmen är ett bra komplement till detta. När Göte Jonsson återkommer till detta med mor Anna och Sörgården, är det ganska betecknande att de är sagans värld som Göte Jonsson måste ta till för att beskriva det moderata samhället. Å andra sidan kan jag säga till Göte Jonsson att jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt det moderata idealsamhället, med det privata initiativet och med de privata vårdinsatserna. Jag var, Göte Jonsson, i måndags uppe i Sundsvall och studerade den psykiatriska vården. Där har människor möjlighet att slussas ut i samhället från mentalsjukhusen. Med insatser från samhällets sida kan de komma ut i samhället och klara sig i en egen bostad. Även mor Anna i Sörgården behöver de här insatserna från samhällets sida. Jag tror att de privata initiativen på vårdområdet gäller enklare insatser, där det inte föreligger några större problem. Men när det gäller de tyngre insatserna inom vården kommer man alltid att hänvisa till att det får samhället sköta. Jag tror att för de svaga och eftersatta grupperna i samhället är det en styrka att vi har den offentliga sektorn, som har möjlighet att ge människorna en bättre vård. Därutöver skall det naturligtvis finnas — har alltid funnits och finns — privata alternativ på vårdsidan. Det är möjligt att Rune Gustavsson inte deltog i debatten och kampanjen när det gällde ATP. Men alla vet ju vad centerpartiet stod för och vad ni hade för alternativ i fråga om den allmänna tjänstepensionen. Rune Gustavsson kan inte förneka att min historiebeskrivning på den punkten är riktig. Om Rune Gustavsson inte fanns med i den debatten, så var det en felaktig historiebeskrivning av mig. Men jag vidhåller min uppfattning om var centern stod i tjänstepensionsdebatten.

Herr talman! Jag vill först säga att vi i moderata samlingspartiet delar centerns uppfattning när det gäller synen på dem som inte åtnjuter ATP-tryggheten. Detta är, statsrådet Sigurdsen, svaga grupper i samhället. Men dem säger socialdemokraterna nej till. Statsrådet säger: Jag har upplevt det moderata idealsamhället! Av etikettsskäl brukar jag inte sätta ålder på damer, och jag skall inte göra det i det här fallet heller, fru statsråd. Men jag frågar mig i vilken tappning fru statsrådet upplevt det moderata idealsamhället. Jag varnade i mitt inledningsanförande för att debatten skulle föras i de här termerna — bara därför att man vågar ställa sig upp och tala för enskild frihet är man helt plötsligt inte social. Statsrådet har nu vidimerat att det är på det sättet som socialdemokraterna för den här debatten. Så till några sakfrågor! Det gäller först frågan om stödet till facket för arbetet med dem som är missbrukare. Jag är själv medlem i TCO och har varit aktiv i fackföreningsarbetet under många år. Jag vet att varken TCO eller LO behöver några miljoner kronor för att bedriva den här mycket värdefulla verksamheten. Jag skäms i princip som TCO-are för att säga: Får jag inte dessa futtiga pengar från staten, så struntar jag i det sociala ansvaret på verkstadsgolvet. Så fungerar inte mitt fackliga patos, och jag tycker att även socialdemokraterna borde ha den uppfattningen. Vi anser att statsbidrag skall utgå till ekonomiskt svaga organisationer och inte till de ekonomiskt starka. Ansvaret skall dessa känna ändå, och det har de kapacitet att göra. När det gäller barnomsorgen har vi klart sagt ifrån att den kommunala barnomsorgen är bra och behövs. Men vi har samtidigt sagt att det behövs alternativ. Och det kan, fru statsråd, inte vara en nackdel om alternativen är billigare. Detta gäller också andra vårdformer — det är ingen nackdel. Detta är inte sörgårdsromantik, fru statsråd! Detta är bara att se vår ekonomiska realitet på ett riktigt sätt. Tillvaratar vi inte de resurser vi har på ett vettigt sätt, så klarar vi inte den sociala tryggheten. Det är ändå detta som vi i moderata samlingspartiet har som en viktig ambition.

Herr talman! I sitt första inlägg angrep statsrådet Sigurdsen mig för att jag skulle ha rest runt i mitt län och vilselett människor och därmed medverkat till att de begärt utträde. Så uppfattade jag henne, men nu har vi klarat ut detta. Sedan gäller det frågan om centerns linje i fråga om pensionerna i det valet och den omröstningen. Vi företrädde den linjen att vi skulle ha en folkpension som utgjorde 60 96 av medelinkomsten för industriarbetarna. Då kan var och en räkna ut hur stor den pensionen hade varit i dag. Dessutom skulle vi ha en frivillig tilläggspensionsförsäkring. Det är faktiskt detta som folkpensionärsorganisationerna drivit under de senaste åren, nämligen att folkpensionen skulle uppgå till 60 eller 65 26 av medelinkomsten. Detta var också vår linje. Sedan kommer jag tillbaka till den grupp på 20 000 personer som inte har pensionstillskott. Gertrud Sigurdsen visar här en fullständig kallsinnighet, om jag förstår henne rätt. Men det är ju ändå så att de som haft undantagande från ATP under många år fått betala högre folkpensionsavgifter än de som anslutit sig till ATP-systemet. Anledningen till detta var att avgifterna till ATP var avdragsgilla och att de taxerade inkomsterna därmed blev lägre för ATP-anslutna än för dem som begärt undantagande. Det är alltså uppenbart att företagare som begärt undantagande från ATP under sina aktiva år betalt såväl större avgifter till folkpensioneringen som högre statsskatter och kommunala skatter än kolleger anslutna till ATP. Anser vidare Gertrud Sigurdsen att det är rimligt att den kvinna som inte haft möjlighet att vara med i ATP-systemet därför att hon inte haft någon inkomst skall vägras pensionstillskott på grund av att hennes make begärt utträde ur ATP? Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna vidhåller denna orättvisa.

Herr talman! Jag är inte, Göte Jonsson, rädd för att tala om min ålder. Jag fyllde 60 år för några veckor sedan. Jag har upplevt det moderata idealsamhället på 1930-talet. Moderaterna hade då en mycket stark ställning inom både kommunaloch rikspolitiken. Jag har upplevt hur det var att tillhöra de grupper i samhället som inte kunde få del av vård, service och annat som det i dag är ganska naturligt att människor får del av. Facket behöver inte de här pengarna, sade Göte Jonsson. Och om jag förstod honom rätt, skäms Göte Jonsson för att facket tar emot pengarna. Jag vill först framhålla att det är fler organisationer än fackföreningsrörelsen som får stöd till denna verksamhet, men fackföreningsrörelsen utför ett mycket bra jobb på detta område. Jag har rekommenderat Göte Jonsson att studera detta. Fackföreningsrörelsens inkomster går till en mycket omfattande verksamhet när det gäller facklig utbildning och annat som är helt nödvändigt. Människorna inom fackföreningsrörelsen tillhör ofta dem som inte har fått del av samhällets utbildning, som i det moderata idealsamhället bara var förunnat de privilegierade. Också på det området har vi under senare år fått en annan situation. Så till behovet av konfliktuppbyggnad. Vi vet inte vad som kommer att hända på arbetsmarknaden detta år. Jag tror att det är cyniskt att säga att fackföreningsrörelsen är en rik organisation. Det låter ungefär som om fackföreningsrörelsen i detta land inte skulle väl använda sina pengar. Jag kan än en gång avsluta med att konstatera — och med det konstaterandet för Göte Jonsson bevisa riktigheten i vad jag har framfört — att jag i dag inte har hört centern och folkpartiet men väl moderaterna attackera barnomsorgen. Jag har också uppfattat att både centern och folkpartiet stöder de anslag som går till fackföreningsrörelsens sociala arbete och de insatser som görs från samhällets sida för att bekämpa alkohol och narkotika. Jag kan alltså, även efter dessa repliker, konstatera att det går en skiljelinje gentemot moderaterna.

Herr talman! Energipolitiken intar en central plats i regeringens politik för att få fart på produktion och investeringar i vårt land. I den proposition som riksdagen godkände i december utgjorde satsningar på ökade energiinvesteringar ett viktigt led i regeringens kamp mot den ekonomiska och industriella krisen. Vi arbetar nu vidare med propositioner och andra förslag som kommer att presenteras senare under året. Det handlar bl.a. om storstädernas värmeförsörjning, olja och vissa naturgasfrågor, energibeskattningen, atomlagstiftningen samt formerna för den kommunala energiplaneringen. Flera utredningar arbetar med energifrågorna, t.ex. 1981 års energikommitté, som skall vara färdig nästa år, atomlagstiftningskommittén, som vi väntar förslag från mycket snart, och vattenkraftsberedningen, som skall vara färdig med en plan för vattenkraftsutbyggnaden omkring den 1 juli i år. Det arbete som hittills gjorts och det som nu pågår har två givna utgångspunkter. Den ena är att vi skall förverkliga folkomröstningens resultat och de beslut som riksdagen därefter har fattat om energipolitikens inriktning. Den andra utgångspunkten är att vi samtidigt som vi offensivt satsar på investeringar för att täcka angelägna behov på energiområdet ger den svenska industrin förutsättningar att möta den efterfrågan som detta skapar. Det bidrar till att hålla sysselsättningen uppe och ger industrin chanser att utveckla ett kunnande och produkter som senare kan ge grund för en mycket konkurrenskraftig export. Det är mot den här bakgrunden, herr talman, som jag nu litet närmare vill beskriva hur arbetet i praktiken fortgår. Jag har i praktiskt taget alla sammanhang där jag har presenterat regeringens energipolitik mycket kraftigt understrukit min och regeringens föresats att målmedvetet följa folkomröstningens resultat när det gäller kärnkraften. Kärnkraften skall alltså utnyttjas under en övergångsperiod. Senast år 2010 skall den sista reaktorn tas ur drift. Jag har betonat att det inte är någon mening med att under min tid som energiminister väcka frågor om vare sig en väsentligt tidigare eller senare avveckling av kärnkraften. Med detta mål för ögonen borde det stå klart för de allra flesta med någon insikt i energipolitiken att vi måste arbeta mycket hårt för att klara kärnkraftsavvecklingen samtidigt med att vi minskar vårt oljeberoende. Det kräver en målmedvetenhet som i sin tur förutsätter att vi är ense om tagen. Det rådde stor enighet i riksdagen när vi våren 1981 fastställde riktlinjerna för energipolitiken. Låt oss då visa att vi också kan stå eniga i det praktiska arbetet för att förverkliga de besluten. I samband med regeringens beslut om tillstånd för utförsel av 57 ton använt kärnbränsle, redovisades regeringens handläggning av den frågan. Vi kunde då redovisa att vi har gått igenom avtalen tillsammans med den franska regeringen och klarat ut att den svenska regeringen är tillförsäkrad full kontroll över varje steg i hanteringen i Frankrike. Vidare har vi kommit överens om att allt svenskt material i La Hague skall kontrolleras av det internationella atomenergiorganet IAEA. Det material som vi sänder till Frankrike förblir hela tiden i svensk ägo. Därmed är våra krav på säkerhet uppfyllda. Det viktigaste är nu att vi finner lösningar för framtiden som är konstruktiva och ansvarsfulla. Vi har inbjudit de övriga partierna till överläggningar om hur avfallsfrågorna skall hanteras i framtiden. Från regeringens sida är vi angelägna om att behålla handlingsfriheten tills vi vet vilken metod för slutförvaring som är bäst. Det är min och regeringens uppriktiga förhoppning att vi i samförstånd och med det allvar den här frågan kräver nu kan lösa avfallsfrågorna på ett sätt som medborgarna kan känna förtroende för. Herr talman! Enligt vår mening är en satsning på fjärrvärmeutbyggnad både energipolitiskt och industripolitiskt av strategisk betydelse. Fjärrvärme är en distributionsform för energi som kan utnyttja många olika energikällor allteftersom de blir tillgängliga. Den kan också skapa underlag för elproduktion i kraftvärmeverk, som vi kommer att behöva när kärnkraften skall börja avvecklas. Vi har angett hur fjärrvärmeutbyggnaden kan genomföras i tre steg. Det första steget är omedelbara investeringar för att bygga ut ledningsnätet. Det kan ge sysselsättning åt tusentals anläggningsoch industriarbetare. Den utbyggnaden stimulerar vi nu med förbättrade fjärrvärmelån och investeringsbidrag under 1983. Det handlar för det andra om investeringar i nya produktionsanläggningar, som med avancerad miljöteknik utnyttjar kol och inhemska bränslen. Det handlar för det tredje om att kombinera värmeproduktionsanläggningar i medelstora och större fjärrvärmenät med mottryck för elproduktion när kärnkraften börjar avvecklas. Efter det senaste OPEC-mötets misslyckande, räknar många med sjunkande oljepriser. Det förefaller vara en rimlig bedömning. Men att, som en del gör, utifrån det dra slutsatsen att det därmed skulle vara mindre motiverat att minska oljeanvändningen är inte särskilt förståndigt. Vi behöver minska oljeanvändningen dels för att sanera samhällsekonomin, dels för att öka försörjningstryggheten genom en differentiering, dvs. en utspridning på olika energikällor. Totalt sett utgör oljan fortfarande 60 96 av vår totala energianvändning. Det är långt kvar till målet för 1990 — 40 96 — och trots att oljeförbrukningen minskat i volym har kostnaderna tiodubblats på tio år. Fortfarande går 20 96 av våra exportinkomster åt för att betala oljeimporten. Därför måste våra ansträngningar att spara och att ersätta olja fortsätta. En situation där priset minskar måste utnyttjas för att förbättra handelsbalansen och samhällsekonomin. Det finns de som nu frågar varför vi i så fall skall ersätta olja med ett annat importerat bränsle, nämligen kol. Jag vill då först säga att det är fråga om en mycket begränsad kolsatsning helt i enlighet med de beslut som tidigare har fattats av riksdagen, att kolet skall svara för 10 96 av vår energiförsörjning. Jag vill understryka att det är en betydande skillnad i belastningen på håndelsbalansen mellan olja och kol. Det är nämligen så att när vi använder olja som energikälla är per producerad enhet i grova tal två tredjedelar bränslekostnad och en tredjedel kapitalkostnad. För kolet är kostnadsandelarna ungefär de omvända, dvs. en tredjedel bränslekostnad och två tredjedelar kapitalkostnad. När vi övergår från olja till kol handlar det alltså om att ersätta oljan med kol och kapital, dvs. förbränningsanläggningar och annan utrustning för fastbränsleeldning. Om övergången till kol skall få den positiva effekt på bytesbalansen som vi avser, måste vi se till att använda utrustning som i allt väsentligt är tillverkad i Sverige. Nu ligger svensk industri ganska väl framme på det här området. Det finns företag som har tagit fram bra produkter på energiteknikens område. Men bl.a. av det skälet att efterfrågan tidigare varit låg har man inte kunnat bygga upp tillräcklig volym på sin verksamhet. Vi kom tidigt till insikt om att det fanns en risk för att denna satsning skulle gå den svenska industrin förbi. Det var därför vi upprättade energiupphandlingsdelegationen. Trots att den bara arbetat i något mer än en månad visar dess inventering och de förfrågningar som hittills har gjorts att vår bedömning av läget var riktig och att snabba insatser är nödvändiga. Vi tror att industrin med energiupphandlingsdelegationens stöd kan få en chans att ta vara på den möjlighet till utveckling som nu finns. Vi har valt att i denna första omgång särskilt stimulera uppförandet av torveldade anläggningar genom att under 1983 ge 25-procentiga investeringsbidrag. Det har vi gjort just därför att torvintroduktionen går för långsamt och därför att vi visste att denna satsning särskilt skulle gälla anläggningar i Norrbotten och Norrlands inland, där det ju finns särskilda skäl att främja sysselsättning och industriell utveckling. Dessutom har vi där en mycket stor del av våra brytvärda torvtillgångar. Det är ett mycket gott skäl för den särskilda satsningen på torv. När det gäller skogsenergi går de energipolitiska riktlinjerna ut på att denna 1990 skall svara för mellan 25 och 30 TWh av vår energiförsörjning. Det är en mycket hög ambitionsnivå. Den satsningen skall dessutom göras så att vi samtidigt tillgodoser skogsindustrins behov av råvara. Där råder inte bara teoretiskt utan även erfarenhetsmässigt ett konkurrensförhållande beträffande skogsråvaran. Sedan april 1980 har anläggningar för eldning med träfiberråvara regelmässigt prövats av regeringen, om förbrukningen av skogsråvara överskrider 25 000 kubikmeter per år. Vi har nyligen skärpt den prövningen och sänkt gränsen till 10 000 kubikmeter. Ändå har företag och fackliga organisationer inom skogsindustrin uttryckt farhågor för att man kan komma att elda upp råvara, som kan användas i skogsindustrin. Andra bedömare hävdar att det kommer fram mer råvara till skogsindustrin just tack vare att den samtidigt kan användas såsom bränsle. Genom användande av modern teknik och särskilda terminaler kan man skilja ut skogsavfall lämpligt för industrins behov. På det sättet kan man göra det ekonomiskt att ta ut en större del av skogen totalt sett. Därigenom främjas även skogsindustrin. Vi kommer nu att ta initiativ till att klarlägga hur satsningen på skogsenergi påverkar skogsindustrin och hur den satsningen bör utformas för att man skall kunna garantera skogsindustrins råvaruförsörjning samtidigt som man klarar satsningen på skogsbränslen. Det finns emellertid många andra problem, som utgör ett hinder för att få ett praktiskt genomslag när det gäller skogsbränslen. Framför allt är det problem inom försörjningssystemen på biobränsleområdet, alltifrån råvarukällan till förbränningen. Det kan gälla koncessioner som inte stämmer överens med den planerade utbyggnaden av förbränningsanläggningar, pelletfabriker som inte har en tryggad tillförsel av råvara, träpulverfabriker som saknar tillräcklig marknad för sina produkter samt lämpliga förbränningsanläggningar. Det gäller nu, herr talman, att genom målmedvetna insatser komma till rätta med dessa problem. Jag har därför kallat berörda myndigheter till en överläggning i nästa vecka, då vi kommer att diskutera samordningen av de åtgärder som behövs. Jag har vidare uppdragit åt oljeersättningsfonden att tillsammans med berörda myndigheter undersöka förutsättningarna för att få ett bättre fungerande försörjningssystem på biobränsleområdet. Vad gäller kolet har jag tidigare redovisat att vi i samarbete med kommunerna skall utarbeta en plan för kolintroduktionen. Ett 25-tal anläggningar är en riktpunkt. Det betyder att det inte kommer att bli särskilt många fler eller särskilt många färre. Och det handlar i första hand om större, från geografisk och miljösynpunkt lämpligt lokaliserade anläggningar. Introduktionen av kol ligger helt i linje med riksdagens i enighet beslutade målsättning att kolet 1990 skall svara för 10 96 av energiförsörjningen. Beträffande miljökraven har regeringen tidigare redovisat sin inställning. Vi skall ställa hårda miljökrav. Koncessionsnämnden för miljöskydd har i de ärenden som hittills behandlats ställt långtgående miljökrav för nya anläggningar. Riksdagen har i sitt uttalande förra våren med anledning av försurningspropositionen förväntat att motsvarande gränsvärden kommer att anges för de anläggningar som nu kan aktualiseras. Dessa uttalanden ligger till grund för regeringens handlande i dessa frågor. Det är även mot den här bakgrunden som vi i budgetpropositionen har föreslagit en fond för bidrag till avsvavlingsanläggningar och annan miljöteknik. Vår strävan är att på en gång bedriva en framsynt miljöpolitik och energipolitik samt ge industrin en chans att utveckla ny avancerad teknik på detta område. Jag är glad över att kunna säga att industrin motsvarar våra krav. Herr talman! Flera motioner från borgerlig sida handlar om energihushållning. Företrädare för de borgerliga partierna beskriver läget så, att man under de borgerliga regeringarnas tid nådde lysande resultat på detta område, men att socialdemokratin mest är intresserad av att byråkratisera hushållningsåtgärderna. Därmed avser man tydligen vår avsikt att framför allt ge kommunerna bättre styrmedel för energihushållningen. Låt mig säga att den verkliga bilden är en helt annan. Det råder minst sagt delade meningar om resultatet av hushållningsåtgärderna. Men en sak är säker: det krävs intensifierade ansträngningar, för vi ligger långt efter målen. Det krävs en mer målmedveten planering på det här området för att vi skall ha en chans att nå de mål som vi har satt upp. Varken vackra målsättningar eller ett lättsinnigt förlitande på marknadskrafterna är tillräckligt för att vi skall kunna nå målen för energihushållningen. Vi behöver en starkare och mera målmedveten planering och bättre insatta åtgärder än hittills. Herr talman! Det är nödvändigt att vi redan nu — på 1980-talet — kan börja ta i bruk alternativen till oljan. På 1990-talet — när de första kärnkraftsaggregaten skall tas ur drift — behöver vi ytterligare tillskott av ny energiteknik. Därför behövs en djärv och målmedveten satsning på ny energiteknik. Den skall samtidigt hjälpa oss att bygga en framgångsrik industri. Hemmamarknaden är stor nog för att utgöra en stabil grund för utvecklingen. Och energikrisen är internationell — varje land behöver förbättra sitt energisystem. Den industri och det land som är först med att utveckla bra, säker, billig och miljövänlig energiteknik kommer att vara mycket konkurrenskraftiga. Genom en framsynt och målmedveten politik kan vi skapa tusentals nya jobbi en industri som verkligen har framtiden för sig. Vi kan dessutom ge ett bidrag i den internationella solidaritetens namn för att förbättra utvecklingsmöjligheterna inte minst i tredje världen. Jag tror att vi med de åtgärder som nu har vidtagits och med dem som nu förbereds har kommit en god bit på vägen i vårt mödosamma men mycket stimulerande arbete för att forma framtidens energisystem.

Herr talman! Statsrådet Dahls beskrivning av regeringens allmänna inriktning när det gäller energipolitiken, i första hand under 1980-talet, stämmer väl överens med de signaler som hissats redan i budgetpropositionen. Det är också naturligt att knyta en sådan här analys till det som är den allmänpolitiska debattens huvudsakliga fråga, nämligen landets ekonomiska kris och det samband som där otvivelaktigt finns mellan energisektorn och samhällsekonomin i stort. Jag ansluter mig till den markering som energiministern gjorde på den punkten genom att hon klart uttalade att detta är ett viktigt avsnitt i vår samlade ekonomiska politik. Vi har emellertid alldeles klart relativt olikartade synpunkter på hur lösningarna skall se ut, både när det gäller samhällsekonomin i stort och när det gäller de konkreta åtgärderna, och skillnaderna går ju i sin tur tillbaka på en grundläggande motsättning i fråga om bedömningen av hur vi skall klara den ekonomiska krisen över huvud taget. Mycket förkortat uttryckt är det strängt taget en fråga om marknadshushållning kontra långtgående reglering, och jag har kanske inte anledning att gå särskilt djupt in på detta i det här sammanhanget. Energifrågan befinner sig i ett besvärligt läge. Den erfarenhet som både de föregående regeringarna och den nuvarande regeringen har gjort är naturligtvis den att det tar utomordentligt lång tid och är en komplicerad fråga att ställa om energiförsörjningssystemet. Det går inte, på grund av sektorns mycket stora betydelse, att sitta och föreskriva i några djärva planritningar hur det skall gå till, utan det är en utveckling som dels tar lång tid, dels möter mycket svåra ekonomiska, psykologiska och andra hinder. Man kan säga att vi ur ekonomisk synpunkt redan nu syndat ganska länge. Det har varit uppskov i långbänkar, det har varit tveksamhet och bristande besked. Det har varit förhöjda kostnader, vilket särskilt drabbat kärnkraftsindustrin, där dessutom den kommunala och enskilda har diskriminerats till förmån för den samhällsägda, och det har varit tendenser till detaljstyrning som sedan inte har visat sig fungera i praktiken. I och för sig är jag övertygad om att moderata samlingspartiet med sin prioritering av krismedvetande och återställande av en fungerande samhällsekonomi är positivt inställt till sådana förslag från regeringens sida som vi bedömer är ägnade att leda åt rätt håll. Vi finner emellertid generellt att åtskilligt av det som föreslogs av regeringen redan i höstas och en del av den uppföljning som nu är aktuell vittnar om en överdriven tilltro till att man genom detaljregleringens möjligheter kan lösa problemen. Jag skulle vilja säga, herr talman, något som inte är riktigt fint att säga i den här kammaren. Det är att erinra om att svensk kärnkraft i dag är en av de mest värdefulla beståndsdelarna i vårt energisamhälle. Den svarar för ungefär 40 20 av elförsörjningen. Den är på väg upp mot 50 26 när de två återstående reaktorerna kommer i gång. Man kan i och för sig verkligen fundera på vad som skulle ha hänt om vi inte hade fått det utfall som vi fick av kärnkraftsomröstningen. Jag skall inte direkt aktualisera det nu, men jag konstaterar att frågan är värd att man lyfter blicken något ut över världen. Inemot 300 kärnkraftsreaktorer är i dag i gång, av dem tio i Sverige. Ungefär 200 är under byggnad, av dem två i Sverige, och ett hundratal har beställts. Det här är inte, som man skulle tro när man lyssnar till kärnkraftsfolkomröstningens eftermäle i den här kammaren, något slags lokal liten fråga. Det här är en fråga som är av avgörande betydelse för världens energiförsörjning över huvud taget. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av den utomordentligt effektiva kärnkraftsindustri som vi har i det här landet har moderata samlingspartiet en klart positiv inställning till den energiförsörjning som kärnkraften står för. Svenskt näringsliv har under en längre period haft åtminstone en relativ konkurrensfördel, och det är ett förhållandevis lågt energipris och en säker tillgång till högvärdig energi, främst elektricitet. Även denna relativa fördel håller nu på att förlora i värde, såvitt vi kan se. Tillgången på energi är i och för sig alltfort god. Den väl fungerande svenska kraftindustrin ser till att så är fallet. Den s.k. svenska linjen, en sorts hälftendelning mellan det statliga Vattenfall å ena sidan och de enskilda och kommunala företagen å den andra, har i praktiken resulterat i en produktionsapparat av mycket hög kvalitet och samtidigt i en samordning och en nyttig konkurrens. Det är för moderata samlingspartiet självklart att den produktionsbilden bör bibehållas. Man skall inte ändra på det som fungerar väl. Vi kan på litet längre sikt naturligtvis tänka oss att man närmare studerar hur stor Vattenfalls del egentligen bör vara i det här sammanhanget. Ett huvudsakligt fortsättande av den här politiken framstår för oss som mycket önskvärt. Jag skall erinra om något som inte heller särskilt ofta nämns, nämligen det utomordentligt stora värdet av nordiskt samarbete på detta område. Nordel och andra organisationer har medverkat till en säker försörjning med elenergi i alla de nordiska länderna. Det finns, som vi ser det, en betydande risk för att det nu uppstår låsningar i svensk energipolitik. Man kan peka på svårigheterna att genomföra ens den vattenkraftsutbyggnad som vi alla är i stort sett överens om vad omfattningen, i varje fall på sikt, beträffar. Det är utomordentligt svårt att få igenom tillstånd för kolbaserade produktionsanläggningar. De alternativa energikällorna lovar mycket, men håller ännu så länge inte särskilt mycket. Kapaciteten är under alla förhållanden relativt ringa, och tidsutdräkten är stor. Elefterfrågan stiger ungefär i takt med ett halvt kärnkraftverks produktionskapacitet per år, och om vi får en uppgång i konjunkturen, kommer efterfrågan snabbt att stiga ytterligare. Det tar, som jag nämnde, utomordentligt lång tid att ställa om produktionen. Man vet vad man har, men inte vad man får. Vi vet i dag att kärnkraft, vattenkraft och skilda fjärrvärmeanläggningar fungerar väl, men hur det går i övrigt vet vi inte särskilt mycket om. Jag vill emellertid tillägga att värmepumparna redan har visat sitt stora värde som en alternativ produktionsmetod, som tidigare inte har utnyttjats. I det här sammanhanget kanske man skulle ställa sig frågan vad som skulle ha skett i det här landet, om den olyckan hade drabbat oss att linje 3 vunnit folkomröstningen. Då skulle vi ha haft sex kärnkraftsreaktorer i gång — eller kanske fem, om man hade påbörjat avvecklingen. 7:an, 8:an, 9:an och 10:an hade aldrig börjat producera någon elektricitet. Alternativet är uppenbart: vi hade eldat våra återstående kondenskraftverk så att pannorna varit illröda. Vad skulle det ha kostat? Jag tycker kanske att de som hade ansvaret för linje 3 har en viss upplysningsplikt mot landet på den punkten. Vad hade det kostat under 1980-talet, om deras linje hade vunnit? Hur många miljarder i form av ökade importkostnader för olja, hur många miljarder i form av ökade kostnader för produktionsanläggningar? Det har gjorts kalkyler som visar att det hade kostat omkring 25 miljarder — kalkylerna är baserade på 1981 års penningvärde, och det är ju någonting annat än vad vi på litet sikt talar om. För näringslivet och därmed för landet — det kommer nämligen aldrig att gå att få ordning på samhällsekonomin, om inte näringslivet på allvar kan komma i gång — är även priset på energi en stor och betydelsefull faktor. Det påverkar industrins konkurrenskraft, och betydelsefullt är därvid naturligtvis det reella priset inkl. skatten. Energiministern nämnde att ett förslag om energibeskattningen kommer att läggas fram senare, och vi får avvakta med diskussionen till dess. Jag skulle ändå vilja begagna det här tillfället att vädja till dem som nu har inflytande över förslagen att beakta att en konkurrenslikställighet mellan svensk och utländsk energi bör eftersträvas i det här sammanhanget. Den kommitté som tidigare sysslade med detta lyckades åtminstone samla sig kring ett konstruktivt förslag, nämligen att momsbe lägga energin, och det innebär att exportindustrin får sin energiskattebelastning i väsentliga hänseenden avlyft. Med hänsyn till att så är fallet också i flertalet konkurrentländer framstår detta som en mycket angelägen åtgärd. Statsrådet hade i det här avseendet en formulering som antydde att man avsåg att kompensera eventuella oljeprissänkningar med skattehöjningar, bl.a. av samhällsekonomiska skäl, och det kan ju vara ett sätt att försöka öka inkomsterna. Det är så man brukar öka inkomsterna enligt socialdemokratisk modell, dvs. man ökar dem genom att ta ut högre skatter, och sedan ökar man utgifterna, vilket gör att budgetunderskottet trots allt ökar ännu mer. Jag tycker att man, innan man går för långt på den vägen och innan man alltför mycket bestämmer sig, bör se vilka effekter detta får, eftersom konkurrenterna måhända får nyttiggöra sig de sänkningar av energipriserna som följer av ett fallande oljepris. En övergång till momsbeskattning skulle för näringslivets del naturligtvis betyda en väsentlig lättnad. Man kanske skulle kunna formulera det på det sättet att den här konkurrensdevalveringen kan åberopas när det gäller åtskilliga nya bördor för näringslivet, men jag föreslår att den inte åberopas i det här sammanhanget också. Jag vill helt kort erinra om att vi från vårt håll inte accepterade vattenkraftselskatten, och vi gör det naturligtvis inte nu heller. Vi börjar ju nu se hur det gick — det går som man kunde förvänta sig. Det företag som uppenbarligen hade inspirerat författarna av baksidan på linje 2:s folkomröstningssedel att tala om indragningar av de s.k. övervinsterna på vattenkraftsel har nu mycket riktigt sålts till en pålitlig institution, och näringsidkaren i fråga har på goda grunder med sina pengar dragit sig undan det här landet, där man uppenbarligen inte får bedriva en näringsverksamhet som går bra därför att man har varit förutseende. Bruksföretagens läge försämras klart. För kommunerna leder detta till att en reell övervältring sker, vilket man från regeringens sida inte från början har räknat med eller velat erkänna. I Stockholm får man betala ett par öre mer per kilowattimme som går vidare direkt till staten. Detta kommer inte att synas på elräkningen, för det är inte någon elskatt, utan det är en smygbeskattning som påverkar resultatet och förutsättningarna på ett sådant sätt att Stockholms energiverk kommer att få höja sitt pris enbart av den här anledningen. Jag är kanske inte någon riktig part i slagsmålet om upparbetningsfrågan, men vi kommer kanske tillbaka till det litet senare. Den diskussionen fördes med all önskvärd ackuratess på förmiddagen. Herr talman! Sammanfattningsvis skulle jag för vår del när det gäller energipolitikens inriktning vilja varna för de påtagliga risker som är förenade med detaljstyrning. Den är kostnadskrävande, den är ineffektiv och den har planhushållningens alla nackdelar. Vi kan erkänna att marknadsekonomin inte har fungerat tillfredsställande på det här området, men det beror på att deninte har tillåtits fungera — den har inte fått erforderliga besked och villkor för sin verksamhet. Såvitt jag kan se med min erfarenhet från kraftindustrin är det viktigaste nu att man får spelreglerna klarlagda på litet sikt. Detta tror jag att regeringen i samförstånd med en god del av riksdagen kommer att kunna medverka till. Från våra utgångspunkter har vi ställt oss avvisande till åtskilliga av de förslag till specifika satsningar — de gäller f. ö. stora belopp — som lämnades redan i höstas och som även tagits upp i årets budget. Vi konstaterar att redan prisutvecklingen som sådan har lett till en betydande spontan reaktion, och marknaden svarar på de förändrade förutsättningarna. Men marknaden kan inte svara så kolossalt fort, om den inte vet vilka villkor den har att rätta sig efter och om den dessutom ofta av rent ekonomiska skäl måste ta hänsyn till att man inte kan göra mycket snabba kast — gjorda investeringar kan ändå inte avskrivas på nolltid. Oljeersättning är ett primärt mål. Hushållning, som nämndes av statsrådet, är också utan tvivel bland det väsentliga vi kan åstadkomma. Alternativa energikällor kan ge en del, men vi delar inte den optimistiska syn som statsrådet Dahl avslutningsvis gav uttryck åt när det gäller den sektorns förmåga att vara någon sorts motor i ett uppsving. Vi tror att den kan göra en del, men en begränsad del. Särskilt tveksamma är vi till de tendenser till förstärkt detaljstyrning av kommunerna, vilka kan uppmärksammas mellan raderna i skilda sammanhang. Vi tror inte att industriverket och vederbörande departement är de rätta att fatta de ur ekonomisk synpunkt riktiga besluten på kommunal nivå. Vi kommer under lång tid under alla omständigheter att behöva mycket stora kvantiteter elektricitet, och mot den bakgrunden måste vi notera att en välfungerande kärnkraftsproduktion är ett absolut villkor för att vi över huvud taget skall kunna ro samhällsekonomin i hamn i det här landet.

Fru talman! Det talas mycket om aktiv energipolitik, planerade investeringar på energiområdet och energihushållningsprogram i Sverige — så också i dag. Så var det under de borgerliga regeringarnas tid och ingenting hände direkt. Vi måste tyvärr nu konstatera att något samlat grepp på energipolitikens område inte heller tagits av den socialdemokratiska regeringen och dess energiminister. I den ekonomisk-politiska propositionen i höstas, som refererats till i dag, föreslogs en del konkreta åtgärder: satsning på fjärrvärmeutbyggnad, stöd till torveldade förbränningsanläggningar och samordning av upphandling främst för dessa ändamål. Det hänvisas i budgetpropositionen på nytt till dessa åtgärder. Men de är att betrakta som punktinsatser, där stöd lämnas till dem som är intresserade av att utnyttja det. När det gäller torveldade anläggningar gäller erbjudandet beställningar under 1983. Detsamma är förhållandet med stödet till fjärrvärmeutbyggnad. 10 Zo av investeringskostnaden kan totalt få komma i fråga för anläggningar som beställs under 1983. Till detta kan läggas de förändrade villkoren för lån till fjärrvärmeutbyggnad, vars positiva effekter det är svårt att yttra sig om i dag. Den samordnade upphandlingen får också en engångsanvisning på 700 milj.kr. för 1983, avsedd som lån eller bidrag till de företag som vill ägna sig åt att leverera energiutrustning. Förslagen i den ekonomisk-politiska propositionen är, som jag sagt, således närmast att betrakta som punktinsatser på kort sikt, men de säger ingenting om hur mycket av det tänkta som verkligen kommer att genomföras. På lång sikt vet varken energiministern eller någon annan vilken effekten blir. Det var inte att begära att regeringen direkt skulle lägga fram utarbetade förslag i höstas. Vi ställde oss i vpk positiva till de här initiativen, men vi förväntade oss mer utförliga och välplanerade förslag i budgetpropositionen. Men som jag redan sagt upprepas där samma förslag, och det hänvisas i övrigt till tidigare beslut, fattade av borgerliga riksdagsmajoriteter och regeringar, och till-pågående utredningar. Energiministern har försökt att ge sken av handlingskraft, uppträtt på många symposier, gjort många uttalanden, både i massmedia och på andra håll, och uttalat sig tvärsäkert om både det ena och det andra. Men det praktiska resultatet är tämligen magert. Med detta, fru talman, vill jag ha sagt att vad som saknas i den svenska energipolitiken fortfarande är välplanerade, långsiktiga åtgärder, som kan ge vårt land den stabila energiförsörjning och energiförbrukning som vi alltför länge har saknat. Det finns två huvudfrågor inom energiområdet i dagsläget. Den första är att avveckla kärnkraften. Den andra är att minska vårt lands importberoende när det gäller energi. Om kärnkraften skall kunna avvecklas, och jag förutsätter då att förutvarande linje 2-anhängare och kärnkraftshökar som Birgitta Dahl också arbetar för det — det har hon på nytt bedyrat här i dag — fordras det mycket mer kraftiga och bestämda åtgärder från regeringens sida än vad vi hittills sett exempel på. Det är ingen överdrift att påstå — det manifesteras mycket klart i Lennart Bloms nyss hållna anförande — att det inom vad vi fortfarande kan beteckna som kärnkraftsetablissemanget finns mycket starka krafter som direkt saboterar avvecklingsbeslutet. Många starka krafter arbetar målmedvetet för att förhindra ett genomförande av det. Man sätter sig över folkomröstningens utslag och det efterföljande riksdagsbeslutet och hoppas att genom en mängd åtgärder inom energiförsörjning och energiförbrukning kunna ställa samhället inför en situation, där det blir omöjligt att avveckla kärnkraften så som det har bestämts. Och det är klart: Skall man genomföra en avveckling av en verksamhet som i dagsläget fortfarande är under kraftig utbyggnad, blir det en svår situation som kan utnyttjas på många sätt av dem som är motståndare till avveckling. Vad som fordras är i första hand att man undviker fortsatt bindning av energiförsörjningen till kärnkraft. Men det är just vad kärnkraftsförespråkarna, vännerna av ohämmad energiförbrukning och tillväxtprofeterna inte vill. De anstränger sig i stället på alla sätt för att driva upp energiförbrukningen, för att hålla i gång och helst utöka energiproduktioner som Sverige inte behöver. En av de mest tydliga av dessa ansträngningar i dagsläget är det ohämmade utbudet av billig elström. Tiotusentals elabonnenter, från småhusägare till storförbrukare som industrier och kommuner, installerar i dag elpatroner och elpannor i sina värmesystem. Det blir ju så billigt jämfört med olja eller med att satsa på inhemska bränslen! Elförbrukningen ökar — i värmesektorn — och på det sättet kan den stora överproduktionen från kärnkraftverken placeras. Men det var väl inte det som var meningen? Att satsa miljarder och åter miljarder på en högkvalitativ energiframställning och sedan använda den för uppvärmning kan aldrig betraktas som en vettig energipolitik. Det är ett oförlåtligt slöseri. Rätt energislag för rätt ändamål och minsta möjliga förbrukning måste vara rättesnöret för ansträngningarna på energiområdet. Vilken inverkan får det som händer på elområdet när det gäller avvecklingen av kärnkraften? Hur skall detta system fungera när reaktorerna om något tiotal år skall börja tas ur drift? Jag vill fråga energiministern hur hon har tänkt sig lösningen på de här problemen och om hon har tänkt i de här banorna och inte tänker acceptera utvecklingen? Vilken plan finns det således för elproduktion och elkonsumtion för de närmaste åren? Skall Vattenfall, precis som på 1950-talet när man stoppade kraftvärmeutbyggnaden i våra kommuner, också nu bestämma att elvärme skall användas och att alternativ som framför allt inhemska, fasta bränslen skall hållas tillbaka? Skall Vattenfall också styra elproduktionen så att alternativ som vindkraft och mottryckskraft effektivt hålls tillbaka medan kärnkraftsel och nyutbyggnad av våra orörda älvar prioriteras? Kommer Vattenfall och kärnkraftsindustrin vid sekelskiftet att ställa både regering och riksdag inför faktum att en fortsatt kärnkraftsanvändning och utbyggnad av både kärnkraften och all möjlig vattenkraft är oundviklig? Är regeringen och energiministern trots alla bedyranden i grund och botten överens med de här krafterna fastän det för tillfället inte är politiskt lämpligt att säga det rent ut? Vi som är motståndare till kärnkraft och en energipolitik på kraftintressenternas villkor har inte glömt vad Olof Palme sade när vi diskuterade de här frågorna inför folkomröstningen, nämligen att vad som sker vid sekelskiftet eller därefter får den generationen som då bestämmer besluta om! Men vi är snart där, och morgondagens beslut styrs i stor omfattning av vilka åtgärder som vidtas i dag. Alltså: Vilka konkreta åtgärder tänker energiministern vidta för att stoppa den ökande och onödiga elförbrukningen, och hur skall produktionen av kärnkraftsel ersättas när reaktorerna snart skall börja tas ur drift? Jag skall inte uppehålla mig vid eländet med kärnkraften, dess kostnader och risker och alla bedrövliga turer med utförsel och upparbetning av det svenska reaktoravfallet, och inte heller vid det lagbrott som Svensk Kärnbränsleförsörjning med regeringens goda minne förbereder genom att driva fram havsdumpning av radioaktivt avfall i Öregrundsgrepen utanför Forsmark. Jag återkommer till de frågorna i den interpellationsdebatt som jag och energiministern skall ha nästa vecka. Men låt mig än en gång påminna Birgitta Dahl om att hon sitter på en skammens bänk när det gäller kärnkraftsfrågan. Allt vad ni ledande socialdemokrater tillsammans med moderaterna gick ut och sade för tre fyra år sedan om energifrågor i allmänhet och kärnkraft i synnerhet har visat sig vara ganska så oriktigt och osant. Jag tittade för ett par dagar sedan än en gång igenom utredningen ”Om vi avvecklar kärnkraften”. Kommer Birgitta Dahl ihåg den? Det var den som gick under namnet konsekvensutredningen och som togs fram för att med falska beräkningar och osanna uppgifter skrämma svenska folket att rösta för en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Då kämpade Birgitta Dahl för kärnkraften. Den skulle rädda jobben. Den skulle hindra att Sverige översvämmades av och smutsades ner med kol. Hur är det i dag? Gå till alla som har blivit arbetslösa eller som blir det medan vi står här och talar! Fråga dem vilken nytta de har haft av kärnkraften eller hur många jobb som kommer att räddas av att två nya stora reaktorer startas, vilket regeringen förmodligen snart kommer att ge tillstånd till. Hur är det med kolet? Birgitta Dahl som var en av de aggressivaste när det gällde att anklaga kärnkraftsmotståndare för att vilja ha ett Kolsverige lägger nu, som vi har sett, fram propositioner och satsar miljoner på att introducera kol i Sverige. Så skiftar man åsikter och uppfattningar, åtminstone på ytan, efter vad som för tillfället anses politiskt gångbart. Och under tiden driver de ekonomiska intressena sin politik, stick i stäv mot vitala samhällsintressen och de stora medborgargruppernas rätt till goda levnadsförhållanden. Låt mig kort beröra den andra huvudfrågan inom energiområdet som jag tänkte ta uppi dag. Den har också i högsta grad att göra med kolet. Det gäller således vårt lands stora importberoende av energi. Vi hamnade i oljesamhället utan planering, utan beslut och utan att någon ansvarig instans bedömde de samlade effekterna på samhället av ett oljeberoende. Det bara blev så. Men det skedde på marknadskrafternas villkor. Nu är alla överens om att det var olyckligt och att vi måste ta oss ur det stora oljeberoendet. Hur skall det gå till? Den allra största olägenheten med oljan är ju att vi inte har en droppe själva utan måste köpa. Den är en ekonomisk belastning som allvarligt hotar oss. Man tycker då att vi i första hand borde se oss omkring i vårt eget land och undersöka vilka möjligheter vi har att ersätta olja med inhemska bränslen. Gör regeringen det? Tyvärr finns det inte särskilt mycket i vad som hittills har uträttats som pekar i den riktningen. Som jag redan många gånger har påpekat tycks energiministern och regeringen se räddningen i ökad användning av kol. Har vi några koltillgångar av betydelse i Sverige? Nej, det har vi inte. Vi måste köpa utifrån. Jag frågar: Till vad hjälp är detta i framtiden? Kolet är billigare, säger man, och det finns större mängder outnyttjade av det än av oljan. Men hur kommer det att se ut om 30 år? Importberoende är importberoende vare sig det gäller kol eller olja, och därför skall vi i Sverige akta oss för bindningar till sådana energislag. Vi har stora outnyttjade energireserver i Sverige. Nu vill regeringen göra en satsning på torv. Det är bra, vilket vi från vpk:s sida länge har sagt. Men torv är en ändlig resurs som inte återuppbyggs igen förrän om sekler. Jag och mitt parti efterlyser bestämda och omfattande åtgärder för att få i gång produktion och användning av alla andra slags inhemska bränslen. Det sker inte av sig självt. Det går för långsamt med bara stödåtgärder att få i gång en sådan verksamhet. Tekniken för att producera, distribuera och använda energi från energiskog, skogsavfall och all annan biomassa finns färdig i dag, som statsrådet berörde i sitt första anförande. Men då måste man satsa planmässigt och konsekvent på att få i gång denna verksamhet. Vad väntar regeringen och dess energiminister på? Det ger jobb, minskar importberoendet och är en oändlig resurs i motsats till så mycket annat som det har satsats miljarder på tidigare. Vi kommer att behöva olja för vår energiförsörjning under så lång tid som det nu är lönt att försöka överblicka. Det ärt.o.m. så att läget är bättre i dag när det gäller den försörjningen än det var för några år sedan. Därför finns det ingen anledning till panikavveckling av oljan, i all synnerhet inte genom att ersätta den med kol. Vi kommer att behöva kolet också. Men det måste införas försiktigare än vad regeringen nu tycks syfta till. Vi skall inte bygga upp en dyr kolstruktur för framtiden som sätter Sverige i ett nytt beroende. Statsrådet nämnde några siffror om att kapitalintensiteten vid kolanvändning är mycket högre än vid oljeanvändning. Just det. Om vi då satsar på att bygga upp en dyrbar kolhantering och tror att kolpriset skall ligga kvar i samma gynnsamma förhållande till investeringarna om 30 år som i dag, då sitter vi där igen och är bundna vid ett nytt beroende, denna gång av kolet. Vi bör alltså satsa på Sveriges egna resurser i första hand. Det har talats om att ha flera ägg i energikorgen — inte bara olja, inte bara kol och absolut inte kärnkraft. En så bred energiförsörjning som modern teknik och dagens kunskap ger möjligheter till är den rätta satsningen inför framtiden. Och framför allt: en snålare, mer ekonomisk förbrukning och rätt användning av olika energislag ger den bästa garantin för en säker energiförsörjning.

Fru talman! I ett sådant här anförande hinner man naturligtvis inte täcka hela det stora energifältet. Jag skall försöka att kommentera en del av det som har sagts och en del av det som har hänt under senare tid och inledningsvis även ta in ett något längre perspektiv i sammanhanget. Det är en utomordentligt stor skillnad mellan den energipolitik som lagts fast av riksdagen under åren efter folkomröstningen 1980 och den energipolitik som bedrevs åren före regeringsskiftet 1976. Nu skall oljeberoendet kraftigt minskas och förutsättningar skapas för en avveckling av kärnkraften. Då, trots att den första oljeprischocken redan hade inträffat, skulle oljeförbrukningen fortsätta att öka enligt 1975 års energipolitiska beslut. Enligt samma beslut skulle kärnkraften också fortsättningsvis byggas ut. För att understryka denna utbyggnadslinje ökades antalet kärnkraftsreaktorer till 13 stycken i 1975 års beslut, och det var ingen slutpunkt den gången. Nu är utvecklingen inriktad på ”ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan”. Citatet är hämtat ur det senaste övergripande energipolitiska beslutet i riksdagen, och det återfinns också i årets budgetproposition. Då låg tyngdpunkten på kärnkraftsforskning och mycket litet satsades på forskning om förnybara energikällor. Dessutom låg forskningsprogrammet från 1975 på 360 milj.kr. i stället för dagens 1 400 miljoner. Nu är vi ledande i världen i fråga om statlig satsning per person och år när det gäller de förnybara energikällorna. Det tillhör den socialdemokratiska retoriken och propagandan att denna omställning skett långsamt under de icke-socialistiska regeringarnas tid. Hur många gånger har vi inte fått höra om långbänkar och annat? Jag skulle bra gärna vilja passa på tillfället att fråga Birgitta Dahl, om hon någon annanstans i världen kan finna exempel på en sådan omställning av energipolitiken som den jag har redogjort för. Finns det något annat land i världen som bestämt sig för att avveckla kärnkraften? Finns det något land i världen som överträffar Sverige i statlig satsning på de förnybara energikällornas utveckling? Finns det ens något land i världen med ett 70-procentigt oljeberoende i utgångsläget som lyckats reducera oljeförbrukningen i den omfattning Sverige gjort under de senaste åren? Finns det något land som satsat så stora belopp på energihushållning i befintlig bebyggelse och industri? Det sistnämnda skulle vara intressant att få belyst. Jag har inte lyckats finna några siffror som överträffar våra. Det låter litet övermaga när Birgitta Dahl t.ex. inför Värmeverksföreningens årsmöte i Malmö i höstas utropar: ”Någon handlingsförlamning på energiområdet kommer inte att tillåtas av den här regeringen.” Naturligtvis skulle vi önskat en ännu snabbare omställning, men centern har inte vid någon tidpunkt under denna sexårsperiod haft egen majoritet i Sveriges riksdag. Det är en brist som vi öppet erkänner och som bara svenska folket i val kan rätta till. Birgitta Dahl och jag har haft många bataljer om energipolitiken, både i riksdagen och i den allmänna debatten. Dessa debatter hade fram till Harrisburgkatastrofen i mars 1979 ett gemensamt: Birgitta Dahl uppträdde alltid som kärnkraftens hängivna försvarare, jag som dess lika engagerade motståndare. Så småningom bytte socialdemokratiska partiet ståndpunkt, så också Birgitta Dahl. Kärnkraften skall avvecklas, sade socialdemokraterna. Visserligen skulle den först byggas ut, men den skulle ändå avvecklas så småningom. Därför gladde det mig uppriktigt att Birgitta Dahl visar färg och trohet mot den omsvängningen i energipolitiken i sina uttalanden just om kärnkraftens avveckling. Det är oerhört viktigt att alla intressenter får klart för sig att statsmakternas beslut om kärnkraftens avveckling ligger fast och orubbligt. Det är särskilt viktigt när ett av partierna, moderaterna, uppenbarligen sviker sitt löfte till väljarna att respektera folkomröstningens resultat. Det är viktigt också mot den bakgrund som Oswald Söderqvist nämnde om den nuvarande statsministerns tidigare uttalanden i den här frågan. Det är dessutom viktigt eftersom linje 2-alternativet inbjöd till tolkning och oklarheter, något som teknokrater som Hans Werthén inte är sena att utnyttja i den allmänna debatten. Jag hoppas verkligen att de intima omfamningar som ägt rum på sistone mellan teknikfantasten Stig Malm och teknokraten Werthén inte gäller kärnkraften. Om energiministerns hållning varit klar i det nämnda avseendet är oklarheten och flykten från det egna ansvaret och beskyllningar mot andra betecknande i fråga om upparbetning av utbränt kärnbränsle. Jag är inte särskilt lättretad, men jag erkänner en lätt irritation när Birgitta Dahl åter och åter använder mig dels som skydd och försvar för det egna handlandet, dels som måltavla för allehanda anklagelser. Jag har inte lagt migi den debatten mer än vid ett enda tillfälle. Jag har avvaktat för att se vart detta skulle ta vägen. Jag har resonerat som så: Andra kan säkert avgöra vad som är fakta och vad som saknar verklighetsförankring, för att nu uttrycka sig försiktigt. Pär Granstedt och Gunnel Jonäng har i dag, som Lennart Blom sade, med ackuratess klargjort viktiga fakta tidigare under frågestunden. Förra året möttes Birgitta Dahl och jag emellertid i en TV-debatt om upparbetning. Jag hade föresatt mig att försöka få henne att förstå en enda sak, nämligen att varje regering har sitt ansvar för sina beslut, och att det i det här fallet inte fanns något som hindrade regeringen att komma till det beslut den fann riktigt. Jag hade skäl att tro att en omsvängning var på gång. I anförandet inför Värmeverksföreningen i oktober 1982 fann jag följande citat: ”Upparbetning av avfallet skall inte tillåtas vare sig i Sverige eller utomlands så länge risken för kärnvapenspridning finns.” Det lät som en klart förändrad hållning från socialdemokratisk sida. Uttryckssättet pekar snarast mot den sortens lag om förbud mot upparbetning som centern, tyvärr hittills i minoritet, krävt. Här är det viktigt att göra en klar markering. Så länge upparbetning inte är uttryckligen förbjuden i lag kan naturligtvis svenska kärnkraftsföretag sluta upparbetningsavtal. Det har inte med villkorslagen att göra. Det som däremot ligger i regeringens hand att besluta om enligt nu gällande lag är om det utbrända bränslet skall få sändas ut ur landet eller ej. Jag skall utan vidare erkänna att jag såg denna spärr mot att föra ut utbränt bränsle ur landet som avgörande när villkorslagen tillkom. Det gällde att vid tillkomsten av villkorslagen gardera sig på lämpligt sätt, och så skedde också. Det framgår även av mitt anförande till statsrådsprotokollet, s. 17 i propositionen om villkorslagen. Jag citerar direkt: ”För övriga reaktorer pågår förhandlingar mellan Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och United Reprocessors Gmbh. Detta företag svarar för marknadsföringen av upparbetningstjänster för BNFL, det franska kärnbränsleföretaget COGEMA och en planerad tysk anläggning. Förhandlingarna, som förs på grundval av en tidigare principöverenskommelse mellan Svensk Kärnbränsleförsörjning och United Reprocessors, gäller kontrakt för omhändertagande av allt använt bränsle från svenska kraftreaktorer t.o.m. år 1989.” Vi är inte där än på långa vägar. Det fanns alltså redan en principöverenskommelse. Jag fortsätter att citera: ”United Reprocessors ställer tjänster till förfogande avseende transporter, lagring, upparbetning och överföring av det aktiva avfallet i fast form. Beträffande den slutliga förvaringen väntas emellertid företaget komma att förbehålla sig rätt att efter viss tid skicka tillbaka avfallet till ursprungslandet. Den bild som här har tecknats visar att läget i fråga om upparbetning och avfallshantering är oklart. Detta intryck har förstärkts under det halvår som har gått sedan AKA-utredningen lade fram sitt betänkande. Frågorna måste övervägas ytterligare på grundval av bl.a. remissyttrandena över betänkandet. -—--” Eftersom denna oklarhet fanns parallellt med de tidigare bindningarna till upparbetningen från den socialdemokratiska regeringsperioden försökte jag naturligtvis gardera oss för den kommande utvecklingen. Mot den här bakgrunden är det litet konstigt, uppriktigt sagt, att få reda på via ett pressmeddelande, publicerat den 5 januari i år, att ”den här regeringen” hade en tvångssituation. Alltså ”den här regeringen” som har tillträtt i höstas. Vilken tvångssituation tror Birgitta Dahl att jag hade hösten 1976? Skall vi ta och jämföra? Men just den nämnda garderingen kan jag bevisa genom ett beredningsdokument som jag har med mig i kammaren. Jag citerar några stycken ur dokumentet. Jag begärde svar på vissa frågor: ”Frågan är då om ett bifall till ansökningen på den grunden att Sydkraft har företett ett godtagbart upparbetningsavtal utesluter att villkor som innebär att avfallet skall förvaras utan upparbetning uppställs senare.” Den frågan har jag ställt till de jurister som jag hade till förfogande för att skriva villkorslagen, och jag fick svaret: Svaret på frågan är nej. Villkorslagens prövning är momentan. Man kan likna prövningen vid en kontrollstation där Sydkraft måste visa att man uppfyllt vissa minimikrav för att få fortsätta driften av Barsebäck 2. Men även om Sydkraft kan anses ha uppfyllt villkoret om godtagbart upparbetningsavtal kvarstår regeringens möjlighet att med stöd av atomenergilagen även under tillståndets giltighetstid uppställa ”de villkor som finnes påkallade av säkerhetsskäl eller eljest ur allmän synpunkt”. Uppställt villkor kan också ändras. I förarbetena motiveras detta med att särskilt den snabba tekniska utvecklingen kan medföra behov av att uppställa villkor som inte var aktuella när tillståndet meddelades. Jag har ingen anledning att ifrågasätta de höga juristernas bedömning i det här avseendet, när jag på allt sätt försökte gardera mig mot just en tvångssituation av det slag som Birgitta Dahl nu menar att hon har. Jag skall inte upprepa alla argument — det räcker inte tiden till för. Jag skall bara ställa en enda fråga, för jag anser inte att den är besvarad, trots frågestunden i dag på förmiddagen. Vad har Birgitta Dahl för andra skäl än de hittills redovisade att sända i väg 57 ton utbränt kärnbränsle till Frankrike? Hittills redovisade fakta visar inte på någon tvångssituation. Upp till bevis, Birgitta Dahl! Till sist kan man naturligtvis också konstatera att vi inte heller ansåg oss ha ett tillräckligt beslutsunderlag för att definitivt förorda ett lagstadgat förbud mot upparbetning förrän under 1981. Vi hade då fått reda på och kunnat se att KBS 1 — Projekt Kärnbränslesäkerhets upparbetningsalternativ — inte innebar någon lösning på problemet med slutförvaring av avfallet. Vi hade då fått veta att den tekniska utvecklingen hade gjort det betydligt lättare och billigare att med laserteknikens hjälp separera plutonium från utbränt kärnbränsle. Vi hade fått andra rapporter från den internationella scenen som gjorde det nödvändigt att bestämma sig. Vi har därefter drivit frågan om nej till upparbetning och ett lagstadgat förbud. Det tänker vi fortsätta med. Det hade funnits en majoritet i riksdagen för ett sådaht förbud, om socialdemokratin hade ställt sig bakom det. Men det har socialdemokraterna aldrig gjort, eftersom deras linje i upparbetningsfrågan är att skjuta problemen framför sig, att inte ta ställning, att skapa någon sorts sken av handlingsfrihet. Fru talman! Jag har velat ägna litet tid åt dessa frågor eftersom de har diskuterats rätt mycket på senaste tiden. Jag skall avsluta mitt anförande här, trots att det naturligtvis finns oerhört mycket mer att säga om energipolitiken än just detta. Men eftersom jag har blivit så vänligt åberopad i det pressmeddelande från industridepartementet som publicerades under massmediemörkret den 5 januari 1983, dvs. trettondagsafton, har jag velat göra några kommentarer — det finns ytterligare saker att nämna.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.

Fru talman! Jag måste omedelbart be att få replikera herr Johansson. Herr Johansson har beskyllt moderaterna för att svika s.k. löften om kärnkraftsavvecklingen. Moderaterna har i allt väsentligt anslutit sig till riksdagsbeslutet om kärnkraftens utbyggnad och framtida avveckling. Herr Johanssons beskyllning är ett återfall i den besegrade linje 3:s debatteknik. Detta konstaterande är icke avsett som en komplimang.

Fru talman! Det får kanske vara någon hejd på dubbelmoralen. Jag vill uppmana Olof Johansson att försöka samtala allvarligt med sikte på att vi någon gång skall kunna lämna det förflutna bakom oss och kanske kunna samarbeta för att hitta ansvarsfulla lösningar som människorna kan känna förtroende för. Jagskall nu upprepa vad jag sade i förmiddagens frågedebatt, eftersom jag då inte kunde se Olof Johansson här i kammaren. Det är riktigt att samtliga partier i slutet av 1960-talet både stödde kärnkraftssatsningen — det gjorde också centern — och trodde att upparbetning var det alternativ som vi skulle satsa på. När AKA-utredningen var färdig sommaren 1976 och vi granskade dess betänkande och remissvaren på det, tog vi ställning mot upparbetning i alla situationer där man kunde riskera kärnvapenspridning. Vi lade också fast den linje i avfallshanteringsfrågan som vi har följt hela tiden sedan dess och som i dag visat sig få allt bredare stöd på olika sätt. Den innebär att vi inte nu bör fatta i onödan förhastade beslut som binder oss vid en viss slutförvaringsmetod. I stället bör vi satsa på mellanlagring av det utbrända bränslet och på intensivt utvecklingsarbete för att få fram bättre metoder för slutförvaring än de vi hittills känner till. Det är ju ett försummat område. Vi bör som sagt, med bedömning av risken för kärnvapenspridning, ta ställning till om upparbetning skall tillåtas eller inte och att det i den situation som nu föreligger icke bör ske. En annan sak som vi redan då sade och som utgjorde en grund för vår kritik mot villkorslagen var att regeringen inte bör avhända sig ansvaret för att fatta dessa beslut och överlämna det åt företagen. Det faktum att företagen kan fatta dessa beslut beror ju på att ni infört en lagstiftning som gav dem den rätten. Vi anser inte att de skall ha den rätten, utan den skall ligga hos regeringen. Vi har också, Olof Johansson, låtit höga jurister och experter på nedrustningsfrågor göra en granskning av hur lagen skall tolkas och vilka handlingsalternativ vi har i dag. Den granskningen har nu lett fram till följande resultat. En rimlig tolkning av villkorslagen är att den icke är momentan. Den kan inte användas när det passar en, för att komma ifrån en konflikt i en oenig regering, så att man kan få ett beslut om laddningstillstånd och sedan hoppa av. De reaktorer som har fått laddningstillstånd enligt villkorslagen har fått det för viss tid. Mellan 1986 och 1990 slutar de tillstånden att gälla. Under den här tiden pågår driften av dessa reaktorer som de har fått tillstånd till enligt villkorslagen. Hade ni gett laddningstillstånd enligt direktförvaringsalternativet hade det inte varit något problem. Men ni har gett laddningstillstånd enligt upparbetningsalternativet, och ni kan inte nu plötsligt hoppa av. Vi har haft en sak fullständigt klar för oss: Vi skall inte ägna oss åt någon lagvrängning av typ borrhålsexercis. En annan sak är att man kan koppla in nya villkor som är betingade av säkerhetsskäl eller icke-spridningsskäl enligt atomenergilagen eller på annat sätt. Vi har vidtagit en rad sådana åtgärder. Det förvånade mig och regeringen mycket att ni inte gjorde det, t.ex. försäkrade er om IAEA kontroll eller genomförde studier av plutoniumhanteringen eller frågan om hanteringen av det avfall som skulle bli resultatet av det upparbetningsavtal som slöts. Vi har kommit överens med den franska regeringen om att det inte blir tal om att godkänna någon upparbetning förrän sådana studier har genomförts. Varför gjorde inte ni något sådant? Olof Johansson satt i två regeringar, där han medverkade till utförseltillstånd för sammanlagt 104 ton utbränt bränsle. Han vet mycket väl att man i en regering har kollektivt ansvar för de beslut man fattar. Dessa beslut fattades utan den diskussion om plutoniumhanteringen, avfallsfrågorna och tillförsäkran om IAEA-kontroll som vi har fört. Vi har skapat de garantier som krävs för att vi, i den tvångssituation som ni hade försatt oss i, skulle kunna fatta detta beslut. Det gjorde inte ni när ni fattade era utförselbeslut. Nu, Olof Johansson, vill vi med samtliga i riksdagen representerade partier diskutera en konstruktiv väg ut ur den här situationen. Jag är övertygad om att det i riksdagen i dag finns en majoritet för en reformering av lagstiftningen, för att skapa ett sätt att hantera de här frågorna som vi kan känna förtroende för. Centern har ännu inte svarat på vår inbjudan till dessa diskussioner. Folkpartiet och moderaterna har sagt att de vill delta. Jag hoppas att ni också vill det. Vi skall inte göra det svårt för er att krypa ut ur det förgångna. Vi skall göra vårt bästa för att vi med gemensamma krafter skall skapa en bättre situation.